Herr talman! I den överenskommelse som nyligen träffats mellan socialdemokraterna och folkpartiet och som hedrats med att oavkortad intagas i finansutskottets betänkande erinras om att den starka inflationen i dag utgör ”ett av de dominerande och mest oroande problemen i samtliga västliga industriländer”. Det är angeläget att vårt land söker undvika de spänningar ”vi nu kan se i världen omkring oss”. Detta kan endast uppnås genom att ”skapa en gemensam grund för en fast ekonomisk politik” — heter det vidare i denna uppgörelse. I kommentarerna till tvåpartiuppgörelsen, liksom i motsvarande bedömningar av trepartiuppgörelsen i början av året, har statsministern hävdat att sådana kompromisser utgör en framgång för den svenska demokratin. Det parlamentariska läget i Europa visar — har statsministern sagt — ”kaotiska drag och allehanda extremistpartier har fått vind i seglen”. ”Man möter allt oftare dystra visioner som för tanken till svenska riksdagen har däremot förmått visa beslutsamhet och handlingskraft. Och statsministern har vidare — i likhet med den socialdemokratiska nordiska samarbetskommittén nyligen i Helsingfors — hävdat att de socialdemokratiska idéerna representerar den starkaste politiska kraften i Västeuropa. Socialdemokratin står starkare än någonsin med representation i 11 av 15 regeringar. I ett hänseende är skildringen riktig. Dagens västvärld hemsöks av regeringskriser och politiska omgrupperingar som lett till dödlägen och balanssituationer, vilka ofta omöjliggjort eller i varje fall försvårat en kraftfull och ansvarsmedveten politik. I Östeuropa talar man om ”kapitalismens kris”. Samma tankar tycks föresväva de nordiska socialdemokraterna, som för övrigt i sitt uttalande parallellställer ”kapitalism” och ”kommunism”. Denna socialdemokratiska argumentation håller inte. Om den europeiska krisen är så allvarlig och socialdemokratin så stark som man gör gällande, kan skulden inte rimligen läggas på ”kapitalismen”. I själva verket är dagens socialdemokrati inte stark. I själva verket är det inte fråga om någon kapitalismens kris utan snarast om demokratins kris, och den beror i sin tur på politikernas oförmåga att med kraft utöva den regeringsmakt som folket lagt i deras händer. Detta har minskat förtroendet för regeringar och för demokratin. Det var de fria marknadskrafter och den kapitalism som vår statsminister tycker så illa om som i hög grad bidrog till Europas återuppbyggnad efter det andra världskriget. Och det var genom att för en kraftfull reformpolitik utnyttja dessa samma krafter som socialdemokratin tidigare lyckades mobilisera folkflertalet för sin politik — med andra ord att bli en stark socialdemokrati. Man kan väl säga att socialdemokratin här i Sverige nådde sin kulminationspunkt på den nästan extatiska partikongressen efter 1968 års andrakammarval, då vår nuvarande statsminister valdes till partiordförande. Detta var på 1960-talet. Men i dag är tendensen en annan. Utställda löften har inte kunnat infrias. Osäkerhet och vilsenhet har följt i deras spår. Den ekonomiska och sociala verkligheten har i land efter land dementerat de socialdemokratiska visionerna. I Sverige fick vi de tre ”förlorade åren”. I Västtyskland, i Österrike, i Norge och i Danmark ger sig i dag precis samma tendenser till försvagad socialdemokrati till känna. I Sverige nådde socialdemokraterna i höstens val en lägre andel av rösterna än de haft i riksdagsvalen under de fyra senaste decennierna. När man alltså på socialdemokratiskt håll nu så ofta talar om ”regeringsmaktens kris” ute i Europa, då är det i själva verket ”socialdemokratins kris” man talar om. Och den krisen har, som jag nyss sade, sitt upphov inte bara i de inte infriade löftena utan också i en alltmer påfallande radikalisering och splittring av socialdemokratins politiska förkunnelse. Den nya generationens människor — låt mig säga den nya individualismens människor — finner inte lika naturligt som kanske tidigare sin hemvist i dagens socialdemokrati. Detta om statsministerns första påstående. Men inte heller stats ministerns andra påstående har stöd i verkligheten. Politiska kompromisser mellan olika partier vittnar inte i och för sig om någon ”handlingskraft”. Och de kan verkligen inte betraktas som ägnade att ”stärka demokratin”, i varje fall inte i ett skede, då alltför många börjat ifrågasätta demokratin som styrelseform. Snarare tvärtom. Ett folkstyre, byggt på skilda partier som företräder olika folkgrupper och intressen, förutsätter naturligtvis att partierna kan gå samman för att lösa aktuella eller brännande problem. Politiska kompromisser är ur denna synvinkel naturliga och praktiska inslag i folkstyret. Så långt råder det inga som helst delade meningar. Men sådana förhandlingslösningar skall inte syfta till eller av väljarna uppfattas som syftande till något annat än vad de ger sig ut för att vara. De får inte sätta de vedertagna parlamentariska arbetsformerna ur spel. Motiv och syften måste redovisas och kunna klart uppfattas av väljarna. Om kompromissen avser något mer än att nå förnuftiga politiska resultat i skilda aktuella sakfrågor, om avsikten alltså är att åstadkomma omfattande politiska bindningar på längre sikt, då skall regeringssamverkan och inte hastigt tillkomna uppgörelser ligga till grund för samarbetet. En regeringskoalition förutsätter att ett regeringsprogram ger väljarna en redovisning av samverkans syfte. Väljarna får därigenom möjlighet att klart bedöma de fördelar och nackdelar som samarbetet kan medföra. De politiska skiljelinjerna ligger öppna för människorna. Väljarna vet vad partierna står för, vad de har skjutit undan och vad de har skjutit i förgrunden. Väljarna har möjlighet att betygsätta vad som har inträffat och i nästa val kräva det parlamentariska ansvaret för regeringskoalitionens maktutövning. Så skall det gå till, om respekten för de politiska partierna och för politiken som sådan skall kunna upprätthållas. Efter den uppgörelse som nu har träffats kan väljarna med fog fråga sig, vad de i kompromissen medverkande partierna egentligen gått med på eller uppnått. De kan också fråga sig: Vilket ansvar har respektive partier för den politik vars innehåll har beslutats i sådana här överenskommelser och som i efterhand bekräftats av den parlamentariska majoritet som man har skapat genom kompromissen utanför parlamentet? Hur skall ansvaret utkrävas, då det ju även i fortsättningen blir ett enda parti som bär det formella regeringsansvaret för de åtgärder som har möjliggjorts av samförståndet med ett parti som inte delar samma regeringsansvar? Det är förmätet, herr talman, att gå ut och slå sig för sitt bröst och göra gällande, att Sveriges riksdag genom kompromissarbete av det här slaget visar handlingskraft och stärker demokratin i en period, kännetecknad av risker för en politisk utveckling motsvarande den som präglade Europa under mellankrigstiden. Farorna för demokratins sunda utveckling och anseende kan i själva verket — om man nu skall ge sig in på en sådan bedömning — bli större, inte mindre, genom arbetsmetoder av det slag som svensk socialdemokrati i minoritet nu tvingas göra till sina. Och hur skall väljarna, frågar man sig vidare, kunna få klart för sig vart politiken syftar och vilka konsekvenser för landet och dem själva som en uppnådd samförståndslösning innebär, när den ena partens företrädare och tidningspress går ut och förklarar för väljarna, att uppgörelsen innebar en stor seger för just deras parti och en stor förlust för kompromissbrodern, medan den andras företrädare och tidningspress går ut och hävdar motsatsen? Båda tillskriver sig segern. Båda påstår att den andra mer eller mindre kapitulerat. Vad skall väljarna tro? De står där förvirrade och osäkra. Hur kan man påstå att sådant stärker demokratin och ökar förtroendet för politikerna?

Herr talman! Att bekämpa inflationen är en angelägen uppgift för oss alla. Det finns inget som på sikt är så förödande för människornas förtroende för statsmakterna och för samhället över huvud taget som ett ständigt sviktande penningvärde. Det finns få företeelser som är så ägnade att skapa social orättvisa och motsättningar mellan olika grupper — och det är i regel de som har det sämst och de som har störst försörjningsbörda som blir mest lidande på inflationen. Sett i ett längre perspektiv har Sverige haft en hög prisstegringstakt. Inflationen har gått snabbare hos oss än vad den har gjort i flertalet andra länder under det senaste decenniet. Det är först under de allra senaste åren som vår prisstegringstakt har legat något under genomsnittet. Men det har berott på att svensk ekonomi under dessa år har gått på sparlåga, att vi inte utnyttjat våra samlade resurser och att vi haft en orimligt hög och betungande arbetslöshet. Under de gångna åren har det parti som jag företräder, liksom hela den demokratiska oppositionen, här i riksdagen krävt mera målmedvetna insatser från regeringens sida för att dämpa prisstegringarna. Vi har år efter år föreslagit åtgärder i det syftet. Vi har begärt överläggningar mellan samtliga i inflationskampen mobiliseringsbara parter men vi har som bekant inte fått gehör för våra synpunkter, bl.a. därför att regeringen då antingen haft ensam majoritet i riksdagen eller kunnat driva sin mening med stöd av kommunisterna. Nu är läget ett annat, nu är regeringen i minoritet, och nu har regeringen visat sig beredd att diskutera åtgärder mot prisstegringarna. Det var detta som var utgångspunkten för de överläggningar som statsministern i maj månad förde på Haga slott, överläggningar som så småningom resulterade i den tvåpartiuppgörelse som jag här har berört. Förväntningarna bland människorna var naturligtvis spända, inte minst bland alla dem som hört de stolta deklarationerna av uppgörelsens upphovsmän om vad man verkligen uppnått. Har vi, frågar sig dessa människor, nu fått det efterlängtade programmet mot inflationen? Innebär överenskommelsen att vi nu äntligen har att räkna med krafttag mot den förödande penningvärdeförsämringen? Kommer prisutvecklingen i vårt land under den period överenskommelsen avser att bli lugnare än tidigare och lugnare än i andra länder, där motsvarande anti-inflationsdokument inte har undertecknats? Låt oss studera handlingen! Efter att ha slagit fast de oroande prisstegringstendenserna utanför och innanför våra gränser, understryker uppgörelsen ”kravet på en kraftfull ekonomisk politik” och ”behovet av en gemensam grund för en fast ekonomisk politik som syftar till att begränsa prisstegringarna och deras verkningar”. Vad menar finansminister Gunnar Sträng, som har varit med och arbetat med det här papperet, med ”kraftfull och fast ekonomisk politik”? Tanken kan väl knappast ha varit — i varje fall inte finansministerns tanke — att regeringsparten vid överläggningarna med det här uttrycket har velat erkänna att den tidigare politiken inte har varit ”kraftfull” och inte har varit ”fast”? Kärnan i de två samverkande partiernas nya anti-inflationsprogram är följande avsnitt, som jag skall be att få föredra: ”Inflationsbekämpningen ingår som ett väsentligt led i en stark finanspolitik. Statsutgifterna måste prövas med omsorg och restriktivitet och möjligheterna till besparingar tillvaratas. Reformer som innebär bestående krav på det allmänna om högre social standard måste täckas med sociala avgifter och/eller skatter. En stabil finansiering av reformverksamheten är nödvändig för att undvika att den fortsatta reformpolitiken föres till priset av ökad inflation och hårda kreditrestriktioner.” Finanspolitiken skall alltså vara ”stark”, och det låter ju ståtligt. När har någonsin någon regering förordat en ”svag” finanspolitik? Man kan tala, och har också brukat så göra, om en ”expansiv” eller om en ”sysselsättningsskapande” finanspolitik. Och man har mot detta brukat ställa en ”restriktiv” eller ”efterfrågedämpande” finanspolitik. Är det detta sistnämnda som överenskommelsen syftar till när man använder begreppet ”stark”? Att finansministerns motvilja mot statliga budgetunderskott lyser igenom i formuleringarna är klart. Herr Strängs ovilja att godta det vidare budgetbegrepp som alla ekonomer är helt ense om och som är det enda samhällsekonomiskt riktiga, lyser också igenom. Därför kan innebörden av detta uttalande befaras vara — men finansministern har ju möjlighet att rätta mig — en rekommendation om samma ekonomiska politik som fördes under åren 1971—1973 och som ledde till de ”förlorade år” som inte minst folkpartiledaren Gunnar Helén tidigare så ofta och så vältaligt beskrivit. Den statliga utgiftsprövningen skall vidare vara ” omsorgsfull och restriktiv”. Besparingsmöjligheter skall tillvaratas, heter det. Självfallet har väl ingen några som helst invändningar mot det. Men så länge jag kan minnas har just dessa ord varje år, alldeles oberoende av konjunkturen, återfunnits i herr Strängs finansplaner och kompletteringspropositioner. År efter år har alltså sådana — som det sedan visat sig — till intet förpliktande önskemål framförts, samtidigt som utgiftsstegringarna fortsatt. Om man menar allvar med sina krav på en hård utgiftsprövning och på strävan efter besparingar, varför har socialdemokraterna då så envetet sagt nej till våra år efter år upprepade krav på att den offentliga sektorns utgifter i princip icke bör tillväxa snabbare än ökningen av våra gemensamma tillgångar, och till våra lika konsekvent framförda krav på en parlamentarisk utredning med bestämda direktiv att åstadkomma kraftfulla besparingar? De kostnader eller inkomstbortfall som sociala reformer leder till skall nu täckas genom höjda skatter och avgifter. Därmed har socialdemokraterna ännu en gång bekräftat sin krona-för-krona-filosofi, som herr Sträng varit inne på och som jag skall återkomma till ytterligare. Jag undrar, herr talman, om det finns något annat land där en regering förfäktar en sådan här budgetfilosofi — en filosofi som alltså bygger på att det totala utrymmet för sociala reformer eller statliga utgifter över huvud taget eller rent av skattesänkningar skulle kunna bedömas alldeles oberoende av de ökade statsinkomster som ett fullt utnyttjande av våra ekonomiska resurser ger oss. Vad Sverige har råd med måste ju vid varje särskilt tillfälle bero på hur höga inkomster som står till vårt förfogande. Att konstatera detta för mig självklara faktum innebär naturligtvis inte att man inte vill betala räkningen för de beställningar som man gör. Det innebär att man alltid måste ta hänsyn till betalningsförmågan. Och krona-för-krona-filosofin bortser ju dessutom från att utrymme för nya reformer kan skapas inte bara genom högre intäkter utan också genom besparingsåtgärder av olika slag och genom en omprövning av tidigare gjorda åtaganden. Just detta sistnämnda har ju finansministern nästan varje år i sina långtidsprognoser brukat erinra om — behovet av att göra nya prioriteringar i framtiden. Det känner vi igen — det har skett år efter år. Men nu passar det liksom inte in i bilden. Sådana här tankegångar återfinns inte i det nu aktuella aktstycket. Studerar man därutöver årets långtidsbudget finner man — och herr Burenstam Linder har ju erinrat om detta — att det budgetunderskott för de närmaste åren som har utlöst den nästan panikartade aktiviteten från socialdemokratins sida redan efter några år kommer att täckas av de ökade statsinkomster som själva konstruktionen av vårt skattesystem tillför statskassan. — Att herr Sträng nu ler är väl uttryck för en inre tillfredsställelse över att det förhåller sig på detta sätt, antar jag. Statens ekonomi kan i det här hänseendet betraktas precis på samma sätt som en privat familjs ekonomi. Om, för att ta ett exempel, ett svenskt familjehushåll vill skaffa en ny TV-apparat, en tvättmaskin eller en diskmaskin gör den ekonomiskt kloke hushållaren — mannen eller hustrun — säkerligen en bedömning av om familjen har råd att göra det nya inköpet. I varje fall bör man ju göra på det sättet. Familjen kan få råd till det genom att avstå från andra utgifter. Familjen kan alltså spara. Men — om man nu bortser från dagens helt orimliga marginalskattesituation — då står också den möjligheten familjen till buds att genom ökade arbetsinsatser, genom extraarbete eller på något annat sätt, höja sina inkomster för att därmed möjliggöra det här angelägna och önskade inköpet. För den socialdemokratiska filosofin däremot står tydligen varken besparingar eller ökade arbetsinkomster till förfogande, när man skall genomföra nya utgifter. Sådana här resonemang gillar inte herr Sträng. Jag skall, herr talman, be att få bemöta en del av det herr Sträng förde fram i sitt långa anförande. Det är väl bättre att jag gör det nu än att jag begär replik, även om det förlänger mitt anförande. Herr Sträng talade om min erbarmliga — jag tror att det var det ordet han använde =— skattefilosofi. Om vi nu skall begagna den här terminologin oss emellan — och det är klart att vi kan göra det — när vi beskriver de olika uppfattningar vi har blir jag givetvis starkt benägen att returnera adjektivet erbarmlig till herr Sträng. Vi säger ju inte — det är bäst att stryka under det — att varje skattesänkning ökar skatteinkomsterna i samma mån. Det har vi aldrig sagt. Vi har inte heller sagt att vi inte skall vara med och betala räkningen. Vad vi har sagt är för det första att vi alltid, när vi bedömer vad landet har råd med, måste ta hänsyn till de ökade resurser som den ekonomiska tillväxten skapar. För det andra har vi sagt att utrymme för reformer kan skapas genom en restriktiv utgiftspolitik. Det har herr Sträng också sagt ibland för resten. För det tredje har vi hävdat att det är orimligt och dessutom samhällsekonomiskt felaktigt att stirra sig blind på just det statliga budgetsaldot. När finansministern ger sig på mig för att jag säger detta och gör gällande att det här är erbarmligt tar finansministern — och det har han också bekräftat — samtidigt avstånd från vad nästan varje nationalekonom i det här landet säger. Professor Göran Ohlin hade en artikel om det häromdagen. Finansministern tar också avstånd från budgetutredningens rekommendation och, naturligtvis, från Bengt Petterssons, konjunkturinstitutet, artikel i Ekonomisk Debatt för någon vecka sedan. Detta, säger herr Sträng, må nationalekonomerna tala om. De är inte praktiska män. Det är ren teori. Men de är ju inte erbarmliga i alla fall, herr Sträng! Den senaste tidens arbetslöshet och ekonomiska stagnation är just resultatet av denna finansministerns skall vi säga erbarmliga — eller uteslutande praktiskt betingade — filosofi. Också på den punkten håller följdriktigt flertalet ekonomer med mig. Vi accepterar inte en fortsättning av denna politik. Vi anser den vara fel. Och vi har medhåll av all denna teoretiska sakkunskap. Sedan rosade finansministern högerledarna under 1940 och 1950 talen. Det brukar också statsministern göra, när han vill komma åt mig. Högerledarna då var ”jättebra”. Men den situation i vilken de verkade var ju en helt annan än den vi verkar i nu. Socialförsäkringssektorn var på den tiden nästan försumbar jämfört med dagens situation. I sin replik till herr Burenstam Linder förklarade herr Ekström att talet om de s.k. förlorade åren bara var ”tomt prat”, men det är det tydligen inte för finansministern. För herr Sträng är de ”förlorade åren” tydligen höjden av klok, förnuftig och praktisk ekonomisk framsynthet. Genom denna framsynthet har vi i dag, förklarade finansministern, en valutareserv som gör att vi kan hålla oss på mindre djupt vatten än man måste göra i andra länder. Jag frågar då: Menar finansminister Gunnar Sträng verkligen att vi i dag skall vara tacksamma för de senare årens arbetslöshet och ekonomiska stagnation? Menar finansministern rent av att arbetslösheten och stagnationen, alltså det som herr Helén och vi andra har sammanfattat i begreppet de förlorade åren, var avsiktliga för att vi skulle få denna höga valutareserv? Var det priset som vi betalade för att svenska folket inte skulle få råd att öka sin konsumtion och sin import — ty det är ju samma sak som att öka valutareserven? Om jag inte missförstod finansministern sade han, att om man skall bedriva konjunkturpolitik skall man inte i det syftet använda inkomst skatten. Om herr Sträng verkligen menade det, så måste det innebära att finansministern har glömt att vår inkomstskatt är konstruerad så att man har möjlighet att år från år ändra uttagsprocenten. Den konstruktionen har man valt för att skatten skall kunna användas så som konjunkturläget och den varierande statsfinansiella situationen kräver. Den är avsiktligt uppbyggd på det sättet. Och när mervärdeskatten på sin tid genomfördes underströk man från regeringen att skatten var så bra därför att den möjliggjorde en flexibel konjunkturoch finanspolitik. Men sedan hände det ju inte en enda gång att vi använde mervärdeskatten förrän nu efter beslut i februari månad. Talet om den konsoliderade offentliga sektorn — jag erkänner gärna att det är ett komplicerat uttryck, men det är i alla fall vedertaget — är till ytterlighet abstrakt, sade finansministern. Jag förmodar dock att herr Sträng, som är en utomordentligt beläst man, har studerat även bilaga 1 till sin egen reviderade finansplan, 1974 års nationalbudget. På s. 161 — det går ju att slå upp — förs precis det abstrakta resonemang, som finansministern kallar det, som vi och andra ekonomer tillåter oss föra när vi diskuterar möjligheterna att bedriva en aktiv konjunkturpolitik. Finansministern höll som vanligt en medryckande och till synes övertygande föreläsning om 1960-talet med dess höga bruttoinvesteringar och dess krav på kapitalmarknaden och drog paralleller med dagsläget. Men i dagsläget räknar ju Gunnar Sträng själv med att bruttoinvesteringarna för nästa år inte skall öka — förändringen beräknas bli + 0. Sådana jämförelser gör verkligen — för att kasta bollen tillbaka — ett abstrakt intryck. Låt mig, herr talman, medan jag ändå håller på och replikerar, kasta in en replik till Thorbjörn Fälldin. Thorbjörn Fälldin sade i sitt anförande att moderaterna ansåg att en 3-procentig sänkning av momsen var så värdelös att den aldrig bort göras men att det inte hindrar samma parti att nu föreslå en förlängning av momssänkningen och att det kanske var fullt konsekvent av oss eftersom vi inom loppet av ett halvår hade intagit ett antal olika ståndpunkter i momsfrågan. För att uttrycka mig försiktigt vill jag säga att jag verkligen inte känner igen moderata samlingspartiet i den här skildringen — jag vet inte varifrån Thorbjörn Fälldin har fått den. Vi har, precis som centern och folkpartiet under de senaste åren, ansett generella åtgärder för att stimulera ekonomin angelägna. Vi har för vår del anvisat två vägar, på vilka en sådan generell stimulans genom tillfälliga åtgärder skulle kunna åstadkommas: direkta skattesänkningar, sänkt mervärdeskatt. Vi har gjort det tidigare och vi gjorde det även i januari i år. Då vi fann att både centerpartiet och folkpartiet föredrog en tidsbegränsad mervärdeskattesänkning, valde vi det andra av våra båda uppställda alternativ. Och vi tyckte att vi då var snälla, vänliga och hyggliga — vi följde ju bara de rekommendationer vi ibland får från våra mittenbröder att föra mittenpolitik. Det tycker jag att man på mittenhåll skall vara tacksam för. Centern hade i en motion föreslagit att mervärdeskattesänkningen skulle vara 5 procent, och vi anslöt oss, hyggligt och vänligt, till det förslaget. Den ståndpunkten har vi hela tiden hållit fast vid, och det tycker vi är konsekvent. Det är alltså raka motsatsen till inkonsekvens. Vi har begärt att den tillfälliga sänkningen skall kunna förlängas efter den 15 september. Det innebär inte att vi säger att sänkningen skall finnas kvar när riksdagen börjar. Vad vi syftar till är att ge riksdagen handlingsfrihet den dag sänkningen skall tas bort och skatten åter höjas. Så snabbt som konjunkturerna skiftar vet vi ännu inte i vilket konjunkturläge vi kommer att befinna oss i höst. Det är sannolikt, skulle jag vilja säga, att sänkningen måste återtas, men det är inte osannolikt att den skulle kunna behöva finnas kvar. Och vi skall vara medvetna om att det kan bli ytterligare en prisstegring ovanpå borttagandet av mervärdeskattesänkningen, och det kan få rätt besvärliga konsekvenser. Men vad vi syftar till är som sagt bara att åstadkomma valfrihet och handlingsfrihet för riksdagen — ingenting annat. När jag nu kritiserat Thorbjörn Fälldin vill jag också säga att jag med största tillfredsställelse understryker vad Thorbjörn Fälldin sade om behovet att åstadkomma en decentralisering i det svenska samhället, så att människorna kommer närmare besluten. Jag tyckte att hans anförande i den delen var så positivt och värdefullt att jag skulle ha instämt, om det hade varit möjligt att göra ett partiellt instämmande. Så tillbaka till ordningen!

Men, vad värre är, uppgörelsen innebär också att vi avstår från alla möjligheter att framdeles genomföra verkliga skattesänkningar. Tillämpad efter orden får tvåpartiuppgörelsen anses omöjliggöra sådana skattereformer. Om den indexreglering av skattesystemet exempelvis skall förverkligas som de borgerliga partierna sedan länge stått bakom, skulle detta förutsätta en motsvarande skattehöjning. Kan detta verkligen ha varit båda avtalsparternas avsikt? Sedan förekommer i uppgörelsen antydningar om höjd energioch råvarubeskattning. Jag vet vad finansministern tycker om den höjda råvarubeskattningen, och om de här tankegångarna kommer att förverkligas finns det risk för att de leder till stigande kostnader och snabbare prisstegringar — dvs. förvärrar inflationen. Högre energiskatter måste ytterst drabba konsumenternas—löntagarnas förbrukning av elkraft och energi och medföra högre värmekostnader och högre drivmedelspriser. Herr talman! Det skall ingalunda bestridas att en anpassning av sparavdraget i beskattningen till den prisutveckling som skett sedan det infördes 1961 är motiverad och att ett ökat hushållssparande kan få anti-inflationistiska verkningar. Detta har också hävdats såväl i vår motion som i vår reservation i finansutskottet. En utomstående bedömare ställer sig emellertid undrande till att en sådan åtgärd skall behöva, som det heter, ”övervägas av skatteutredningen”. Den är så enkel att den utan komplikationer kan genomföras snabbt, redan från den 1 januari 1975. Att skjuta över den till skatteutredningen förefaller vara ett uttryck för de obotfärdigas förhinder. Kan möjligen syftet vara att koppla in en sådan åtgärd i nästa fas av skatteutredningens arbete och att i samband därmed ställa samma krav på totalfinansiering som tvåpartiuppgörelsen generellt förutsätter? Ett sådant tillvägagångssätt ligger helt i linje med socialdemokratins konsekventa och principiella vägran att godtaga några som helst skattesänkningar. Tvåpartiuppgörelsen öppnar dörrarna för en beskattning av eventuella höga exportvinster nästa år. Psykologiskt kan det givetvis synas tilltalande att ta årets goda vinstutveckling för de svenska exportföretagen till förevändning för vinstutjämnande åtgärder. Om man emellertid eftersträvar en tillfredsställande investeringsutveckling — och det gör ju finansministern — bör man med enbart glädje notera den lönsamhetsförbättring som ägt rum under det senaste året, en förbättring som var i hög grad behövlig efter tidigare års abnormt låga lönsamhet. Sett i ett längre perspektiv befinner sig inte ens de mest gynnade exportföretagen ännu i ett räntabilitetsläge som är helt tillfredsställande, om man tar hänsyn till de krav som morgondagen kommer att resa. Många — alltför många — har vid sin bedömning bortsett från att årets vinstutveckling, som procentuellt sett ofta varit mycket god, skall sättas i relation till företagens arbetande kapital och att bedömningen då inte blir lika positiv. Man har inte heller beaktat att boksluten till följd av inflationen innehåller en mycket stor del luft. En uppskrivning exempelvis av befintliga lagervärden med tillämpning av affärsmässiga och för företagens soliditet oundgängligen nödvändiga återanskaffningsprisprinciper förbättrar icke ett företags soliditet, men den lyser i ögonen på dem som saknar elementära bokföringskunskaper.

Inte minst på sikt är sådana investeringsåtgärder i allra högsta grad ägnade att verka återhållande på prisutvecklingen och stimulera en konkurrens som också den utgör ett nödvändigt inslag i ett program mot inflationen. Fördelningspolitiskt och psykologiskt kan den ojämna vinstutvecklingen självfallet medföra olägenheter. Inte minst den solidariska lönepolitiken medverkar till att skapa spänningar, orsakade av den goda vinstutvecklingen i höglöneföretag och en otillfredställande vinstutveckling i låglöneföretag. Detta problem antydes i tvåpartiuppgörelsen, enligt vilken statsmakterna nu ”bör för sin del medverka till en rättvis och rimlig lösning” på hur ”löntagarna skall få inflytande och del av förmögenhetstillväxten i företagen”. Det är en fråga som vi moderater har drivit mycket hårt under de senaste decennierna — jag väckte själv den första motionen på 1950-talet. Inom ramen för vårt program för en demokratisering av ägandet har vi år efter år pekat på olika vägar för att göra de anställda delaktiga i förmögenhetstillväxten. Vi har frågat regeringen, varför socialdemokraterna är så intensivt inriktade på att ge de anställda största möjliga andel av den samlade lönekakan men däremot så kategoriskt säger nej till krav på att ge samma anställda andelar i förmögenhetstillväxten i landet som individer betraktat. Dessa problem har varit föremål för överväganden mellan arbetsmarknadens parter. Därför har vi brukat begränsa oss till att begära statsmakternas medverkan så långt, att de skulle redovisa olika möjligheter att lösa problemet och kartlägga konsekvenserna i skilda hänseenden av vinstandelssystem eller liknande åtgärder för att göra Sveriges arbetstagare delaktiga i det kapital som de själva bidrar till att arbeta ihop och att också lägga fram förslag till de lagändringar som kan behövas för att förverkliga de här idéerna. Syftet från vår sida har inte bara varit att skapa sådan delaktighet i och för sig utan också att därigenom åstadkomma en jämnare fördelning av förmögenheterna i vårt land och att motverka den koncentration av ägandet inom såväl den enskilda som den offentliga sektorn som eljest kommer att äga rum. Men, som sagt, socialdemokratin har hela tiden kategoriskt sagt nej, bl.a. så sent som för några veckor sedan, då oppositionen lade fram förslag i den riktningen. Folkpartiet var då inte berett — tyvärr — att ansluta sig till en gemensam reservation från centerpartiets och moderata samlingspartiets sida, en reservation som, om det hade blivit ett för oss positivt lottningsresultat i kammaren, skulle ha i hög grad påskyndat frågans lösning. Nu är detta med i uppgörelsen, vilket ju är utmärkt; det är i alla fall någonting som är konstruktivt. Jag strök nyss under att vi moderater ingalunda är negativt inställda till kompromisser mellan de politiska partierna för att åstadkomma sakligt tillfredställande resultat — tvärtom. Om de överläggningar som regeringen i högtidliga former för några veckor sedan inledde på Haga slott verkligen hade resulterat i ett trovärdigt program mot inflationens förödande konsekvenser, hade vi självfallet varit beredda att ge vårt helhjärtade stöd därtill. Vi har ju själva i våra motioner begärt sådana program. Den korta analysen av vad som verkligen åstadkommits bekräftar emellertid vad jag inledningsvis framhöll, att uppgörelsens syfte inte i första hand kan ha varit att åstadkomma en bättre politik än den som har förts i vårt land under de senaste åren samt effektiva åtgärder mot prisstegringen. Målet — och därom tycker jag att resultatet vittnar — har i stället varit att skapa möjligheter för regeringen att fullfölja sin politik i allt väsentligt enligt hittillsvarande riktlinjer. Uppgörelsen har inte bara avvärjt den oro för nyval som de båda förlorande partierna i 1973 års val kan hysa, utan också öppnat dörrarna för fortsatt socialdemokratisk regeringspolitik. Den har inte skapat de garantier mot prisstegringar som de två samverkande partierna påstår. Vi har all anledning att beklaga detta — inte bara vi moderater, utan alla de medborgare i vårt land som i sista hand måste bära konsekvenserna av en fortsatt inflationistisk utveckling. Uppgörelsen har dessutom byggt nya murar mot de verkliga skattesänkningar som vi moderater år efter år krävt, och byggt murar också mot den skattesänkningsplan som vi i år på nytt motionerat om och som vi reserverat oss för i finansutskottet. Svenska folket får alltså fortfarande leva med en alltför hög skattebelastning. Jag gör detta påstående bl.a. därför att strukturen på det svenska skattesystemet är sådan, att skattejusteringar av det slag som förekommit de senaste åren bara ger rent tillfälliga förbättringar, som året därpå elimineras genom den starka progressiviteten och de höga marginalskatterna. Den omständigheten att den här uppgörelsen förutsätter en ny skatteomläggning även 1976 förstärker ytterligare kraven på en systematisk skattesänkningsplan. Herr talman! När man bedömer den enskilda människans ekonomiska situation och standard måste man självfallet beakta såväl den skattebelastning som drabbar vederbörande som de prisstegringar som uppkommer genom höjda skatter på företagsamheten. Det helt avgörande för en svensk familjs standard är ju det som finns kvar i lönekuvertet eller i plånboken sedan skatter och priser har tagit sitt. Det är för vederbörande strängt taget likgiltigt om lönesumman urholkas genom alltför höga skatter eller genom alltför höga priser. Det är saldot — återstoden — som avgör familjens verkliga standard. Och ju större familjen är, i ju lägre inkomstskikt skattebetalaren befinner sig, desto hårdare drabbas vederbörande av höjda priser oberoende av vad de beror på. Jag vill i detta sammanhang påminna om de krav på en samordning av skattepolitik och löneförhandlingar som vi framförde redan under 1960-talet och till vilka vi återkom år efter år. Vi förutsatte då att verkliga skattesänkningar — inte skatteomläggningar utan verkliga skattesänkningar — skulle genomföras och samordnas med pågående eller förestående löneförhandlingar och därigenom skapa möjlighet till reallöneökningar även med måttliga nominella lönehöjningar. Ett sådant förfaringssätt skulle verka återhållande på lönekraven utan att därför behöva medföra en motsvarande ökande kostnadsbelastning på produktionen och distributionen och sedan leda till prishöjningar som gjorde löneökningarna delvis illusoriska. Den socialdemokratiska regeringen avvisade då och har fortsatt att avvisa sådana tankar på en samordning. Först förra året, sedan regeringen tvingats medge att inflationen och det svenska skattesystemets struktur förutsätter lönehöjningar som är helt oförenliga med samhällsekonomisk balans, har regeringen godtagit tanken på en samordning. Det är en pricipiellt ny metod, sade Gunnar Sträng. Ja, det är en principiellt ny metod, men den kunde ha tillämpats tidigare. Då hade vår ekonomi varit bättre och inflationen inte så besvärlig. Nu säger man att den här nya metoden är förverkligad i tvåpartiuppgörelsen. Är detta verkligen fallet? Innebär verkligen den här uppgörelsen den dämpning av inflationen som vi borde eftersträva? Den avsedda effekten motverkas ju genom att regeringen har fått gehör för höjningar av olika arbetsgivaravgifter. Den totala skattebelastningen blir alltså densamma. En sådan här övervältring leder ju till att det blir inflationsdrivande konsekvenser. Herr talman! Vi har i vår reservation i finansutskottet angivit vad som enligt vår mening bör ingå i ett realistiskt program mot inflationen. Jag skall inte här upprepa de olika förslag som finns innefattade däri. Men jag vill på nytt understryka, att till de väsentligaste beståndsdelarna hör en stram ekonomi i den meningen, att statsmakterna iakttar största möjliga återhållsamhet på utgiftssidan och vidtar kraftåtgärder för att nå nödvändiga besparingar samt att man inriktar politiken på skattesänkningar. Om sådana åtgärder ”synkroniseras” med löneförhandlingarna, bör en starkt återhållande effekt på inflationsutvecklingen kunna uppnås. Och låt mig till sist, herr talman, knyta an till vad jag började med om den europeiska socialdemokratin och påminna om vad som har hänt under den allra senaste tiden i Västtyskland. Willy Brandts avgång som förbundskansler beredde vägen till makten för män med en delvis annan syn på politiken och människornas villkor än den som har styrt den social-liberala koalitionen hitintills. När Helmut Schmidt i sin regeringsförklaring lade en sådan vikt vid att dämpa människornas förhoppningar om snabba och genomgripande reformer, när han satte skattesänkningar och sparsamhet med offentliga utgifter högt på sitt politiska program, då innebar det en brytning med den politik som varit SPD:s under de senaste åren, en rätt sensationell brytning. Kanske — jag säger kanske — är den nya västtyska socialdemokratin den första att i sin politik öppet erkänna att den tidigare kursen misslyckats. När kommer svensk socialdemokrati att tänka om? Tyvärr har vägen till ett sådant omtänkande förlängts genom den träffade tvåpartikompromissen.

Herr talman! När bensinransoneringen upphävdes och oljekvoteringen tog slut var det alltför många människor som trodde att hela energikrisen var över. Med några hånfulla ord om myndigheternas förmåga att krångla till sådana här saker lade man ofta till: ”Var det inte värre än så här, då var det ju inte så farligt.” Jag skall inte ironisera över dessa människors oförmåga att tänka sig in i det långa perspektiv som knappheten på energi och råvaror kommer att leda till. Då skulle jag få lov att ställa även de politiker och tidningar vid skampålen som före valet 1973 avfärdade folkpartiets varningssignaler precis lika lättvindigt.

Även finansministern föll faktiskt ett par veckor för frestelsen att gå ut och blåsa under den här lättsinniga faran-över-stämningen med hurrarop för de uppåtgående tendenserna i svensk ekonomi. Det var inte så bra. Hur skönt det än känns att hurra och sjunga när en lång, mörk och trist vinter rasat ut, så räcker det ändå inte med att sjunga om sköna maj. Det är tvärtom nödvändigt att envist påminna om två saker: hur inflationen drar fram från land till land närmast som en medeltida pest och hur marknader utomlands, där Sverige sedan gammalt har en stadig och bra avsättning, blivit oberäkneliga. På en del håll skriker man efter våra varor och säger: Vi betalar vad som helst. På andra håll har man inte pengar att köpa för. Men Sverige är bara en bit av räknestycket. Allvarligast är 1974 års läge för de fattigaste länderna. Sverige kan en tid kompensera sig genom att ta mer betalt för timmer, massa, papper och malm. Den möjligheten har inte många u-länder. När dessutom skördarna slår fel och priset på konstgödsel skjuter i höjden är katastrofen på flera håll ett faktum. Bland de hårdast drabbade länderna finns flera av de u-länder Sverige sedan länge har biståndssamarbete med. Jag tänker på Indien, Bangladesh, Etiopien, Kenya, Tanzania och Sri Lanka. Det ger Sverige ett särskilt ansvar. När FN på u-ländernas initiativ äntligen har lyckats samla sig till konkreta aktioner för att rädda livet på tiotals miljoner människor och förhindra totalt ekonomiskt sammanbrott i de hårdast drabbade länderna, då måste Sverige känna en särskild förpliktelse. Jag hoppas att regeringen följer den maning riksdagen i dag lär komma att rikta till den. FN:s nyligen beslutade fond för de fattigaste och hårdast drabbade u-länderna måste få en tidig utfästelse om ett rejält svenskt bidrag. På det viset kan vi dra med oss andra rika länder. Varje svensk krona kan ge tiofalt och hundrafalt igen den dagen vi meddelar vårt beslut i FN, och då kan det också bidra till att uppfylla enprocentsmålet i tid. Prisstegringarna på livsnödvändiga varor drabbar u-länderna. För dem blir det en fråga om liv eller död. Så illa är inte läget i de rika länderna. Men också här sveper inflationen fram, vilket en del människor var på vippen att glömma för några månader sedan. Den drabbar hårt och godtyckligt, hotar sysselsättningen samt skapar social oro och hårda motsättningar. De aktuellaste siffrorna, som genom OECD eller på annat sätt blivit kända under de senaste dagarna, tyder inte på att inflationens härjningar är över. Tvärtom är det nu och månaderna framåt som de stigande priserna på viktiga råvaror slår igenom fullt ut i alla led. Svårigheterna ligger alltså framför oss. I april i år låg konsumentpriserna bra mycket högre än ett år tidigare i några jämförbara länder, vilket framgår av följande tabell: Man finner av tabellen att Sverige låg hyfsat till. En del ekonomiska experter anser att den svenska siffran bör justeras upp med någon procent. Däremot är, såvitt jag förstår, den siffra som angivits för Sverige i denna veckas nummer av den internationellt ansedda tidskriften Time helt missvisande. Enligt Time skulle Sverige efter en uträkning på ettårsbas på de tre första månadernas siffror efter dessa tolkningar av OECD hamna på 20 procent, vilket förefaller fullständigt orimligt. Men vi lever farligt, och det är detta vi måste ha med oss, när vi nu skall fatta Ganska nära Sverige kan vi se exempel på de påfrestningar som en inflation av den större storleken för med sig och kanske än mer den rubbning av hela den ekonomiska balansen med omvärlden som de stegrade priserna har lett till. Risken är då att många länder reagerar med åtstramning, panikdevalveringar och importrestriktioner i stället för att satsa på internationellt samarbete. EG fick lov att i efterhand snällt acceptera den 50-procentiga italienska pålagan, trots att något konsultationsförfarande enligt EG-stadgan inte hade ägt rum. När länder kommer i knipa, slår de bara till. Då gäller tydligen inga avtal. OECD har fattat galoppen, men ingen vet hur mycket dess rekommendationer kommer att betyda. En minskad världshandel kan alltjämt leda till en världsomfattande depression. Därför är det oändligt viktigt att Sverige efter måttet av sin förmåga satsar på ansträngningarna att i samverkan med andra länder finna åtminstone tillfälliga lösningar på valutaproblemen och den stora frågan om hur oljeländernas exportinkomster skall länkas in i världsekonomin, så att vi inte själva hamnar i de missriktade restriktionernas och bromsarnas spår. Sverige får räkna med en inflation på 10—12 procent. Den är snart ett faktum, men det är inget skäl till att vara passiv. Med en skicklig riksbankspolitik kommer man en bit — jag tänker då inte minst på sättet att sköta växelkurserna. En annan sak är att folkhushållet givetvis måste betala oljeräkningen. Men riksbanken får då inte på hemmaplan agera så att de hårda kreditrestriktionerna slår i en konjunkturnedgång 1975. Då upprepas det svåra misstaget från årtiondets början. I den delen kan jag instämma i något av vad herr Burenstam Linder tidigare sagt. Det finns en klar risk för att direktiv som nu ges till bankerna genom eftersläpning verkar just i ett sådant läge under första hälften av 1975, då det sannolikt är stimulanser och inte bromsar vi behöver använda. Dessutom kan och bör vi sätta in åtgärder som skärmar av en del av inflationens verkningar, t.ex. för småspararna. En väg redovisas i överenskommelsen mellan regeringen och folkpartiet. Herr Burenstam Linder talade trivsamt om hur besvärligt det är att vakna på morgnarna en vår som denna och hur välgörande det var att det fanns någon uppe i arla morgonväkten, såsom Gunnar Helén, för att varje morgon via radion tala mot inflationen. Han menade att det var mest bara prat. Jag vet inte riktigt hur herr Burenstam Linder definierar det. Jag har studerat moderata samlingspartiets sexpunktsprogram mot inflationen och verkligen sökt utröna om i detta finns något av liberala ekonomiska grundsatser som vi skulle ha missat i vår uppläggning av resonemangen med de andra partierna och med regeringen. Jag kan inte finna det. I den mån det är liberala tankegångar som där uttrycks — ibland lägger man sig ju, som herr Bohman så vältaligt har beskrivit, av någon sorts snällhet just där den liberala mitten är — så kan jag inte finna annat än att de svarar mot den inställning i sak som överenskommelsen är uttryck för. Jag skall ta bara tre exempel. Vi har skapat garantierna för att den marginalskattelindring genomförs 1975 som skatteutredningen var ense om. Vad har ni gjort i det fallet — i handling — för att inte John-Olof Persson i Stockholms stadshus eller andra inflytelserika socialdemokrater i sista stund skulle förfara så att den skattereformen inte fick den karaktär som utredningen var ense om, nämligen att lätta på trycket för betydelsefulla grupper i mellanskikten, som tidigare var särskilt hårt drabbade? Vi kan ta kravet på att ge småspararna någon ersättning för den urholkning av realvärdet som sker på grund av inflationens verkningar på det som sätts in på bankkonton. Vi får åtminstone nu fram ett krav på att utredningen med förtur skall finna former att återställa det prismässiga värdet av det sparavdrag som infördes 1961. Det betyder i praktiken för de många enskilda människorna att man kan få avkastningen på ett kapital i 30 000-kronorsläget ograverat utan ett straffavdrag. Jag kan nämna egenföretagarna, som jag kommer tillbaka till i annat sammanhang. Beträffande dessa har vi genom undantaget från de första 10 000 kronorna av löneskatten visat på en väg att successivt få bort denna felaktiga skatteform. Men på ett mera principiellt plan vill jag säga — och nu riktar jag mig inte till något speciellt parti — att det är en avgörande svårighet att löntagarparten och de politiska partierna i kampen mot inflationen av naturliga skäl i många fall kan hamna i motsatta intressen. Löntagarna har genom den sammantagna verkan av internationellt bestämd inflation och ett starkt progressivt skattesystem inte upplevt sig få sin rättmätiga andel av de ökade resurserna i samhället. Därför har det i de tidigare lönerörelserna funnits en tendens att kompensera sig även för väntade penningvärdeförsämringar. Ingenting kan mera effektivt bygga upp en fortsatt rullande inflation. Förs det fram lönekrav som bäddar för en stark inflation samtidigt som företagen på nytt får sämre tider, då är kombinationen så olycklig som möjligt. Inte heller för löntagarna kan ju en accelererad kapplöpning mellan löner, skatter och priser vara meningsfull. I det läget har folkpartiet genom åren pekat på att stabiliseringssamråd mellan regering, partier och arbetsmarknadens parter på gott tidsavstånd från själva lönerörelsen kan ha sitt värde. För att lyckas i kampen mot inflationen behövs, har vi sagt, gemensamma tag. Här kan ingen aktör ensam nå framgång. Den 15 maj i fjol förde vi fram ett förenklat förslag i förhållande till förslaget om de mera omfattande stabiliseringskonferenser som vi alltjämt anser vara den ideala utformningen. Syftet med detta var att bryta ner en del av det prestigemotstånd som funnits på regeringssidan mot denna typ av överläggningar. De senaste veckorna, faktiskt på dagen ett år efter det att vi lade fram det programmet, träffades de politiska partierna på Haga som ett led i en liknande typ av överläggningar angående åtgärder mot inflationen. Det är sjävklart att vi upplever det som tillfredsställande att folkpartiets gamla kungstanke att en framgångsrik kamp mot inflationen kräver ett förtroendefullt samråd mellan arbetsmarknad och partier åtminstone i viss mån kommit i praktisk tillämpning. Löntagarna får genom den slutliga överenskommelsen mellan folkpartiet och regeringen vissa garantier för höjd standard utan att lönerörelsen behöver bli sådan att den rubbar den samhällsekonomiska balansen. Genom att dela ansvaret för finansieringen av viktiga reformer undviker vi att avtalsrörelsen förbereds och inleds i en ovisshet som skulle kunna få förödande verkningar på hela ekonomin. Utredningen om löntagarnas andel i företagens kapitaltillväxt blir naturligtvis på sikt av ännu större betydelse för att minska de spänningar i ekonomin som driver på inflationen. Denna utredning bör kunna ta fram ett för de enskilda löntagarna överlägset alternativ till de olika förslag om branschfonder och andra mera dogmatiska lösningar som har skymtat från olika håll. Överenskommelsen mellan folkpartiet och regeringen ger vårt land en chans att dämpa prishöjningarna. Det är en viktig sak när vi ser hur den rekordsnabba penningvärdeförsämringen drabbar hårt runt omkring oss och dessutom i så många länder fräter på den sociala samkänslan. Men överenskommelsen ger också påtagliga och viktiga förbättringar för den enskilde skattebetalaren. Människor i vanliga inkomstlägen kan 1975 hjälpas ur den skattefälla de har suttit i under flera år. En person med 40 000 kronor i årsinkomst får nästa år behålla 100 kronor mer av en nytjänad tusenlapp genom dessa förändringar på statsskattesidan. Och marginalskatten sänks ungefär på det sätt vi föreslog i valrörelsen förra året. I kronor räknat innebär det för de flesta att den statliga inkomstskatten nästa år sänks med mellan 1 000 och en bit över 2 000 kronor. Nu gäller det att se upp så att inte kommunala skattehöjningar än en gång äter upp dessa lättnader. Det har funnits vissa rena orimligheter i skatteoch bidragssystemet som nu under alla förhållanden tas bort. Barnfamiljer och låginkomsttagare utan barn får behålla mer av sina bostadstillägg när inkomsten ökar. Sammantaget får t.ex. en familj med barn där ena maken förvärvsarbetar och har en årsinkomst på 40 000—45 0000 kronor 150 kronor mer över för egen del av varje nytjänad tusenlapp. Den enskilde skall med egna ansträngningar kunna förbättra sin standard. Det måste löna sig att arbeta. Det är och förblir för oss både en huvudsak och en hjärtesak. Nu säkras en skatteomläggning som leder åt rätt håll. Vi har nått enighet om att verkningarna av denna skatteomläggning måste säkras också för 1976, trots att vi alltjämt tvistar om metoden. Den insikten är särskilt viktig eftersom avtalsparterna tycks vara allmänt inställda på att nästa avtal skall omfatta mer än ett år. För vår del är vi fast övertygade om att det behövs ett inflationsskydd inbyggt i själva skattesystemet. Det kan inte vara rimligt att med en inflation som rusar upp över 10 procent ha ett skattesystem som bygger på att det inte blir någon inflation alls. Den enskilde skall inte behöva få hög marginalskatt på den del av en löneökning som bara ersätter penningvärdets fall. Det är en grupp som här drabbas särskilt hårt, och det är pensionärerna. De har faktiskt alltjämt den kanske hårdaste marginalskatten av alla. För många blir det i dag bara 5—10 kronor kvar av varje extra hundralapp i sidoinkomst eller ATP. Det beror på att bostadstilläggen för pensionärer reduceras med så mycket som hälften av en inkomstökning. Det här skall det nu äntligen bli ändring på. När ATP ökar eller när en pensionär ökar sin sidoinkomst på annat sätt med en tusenlapp får han eller hon genom skatteomläggningen behålla 170 kronor mer av bostadstillägget än för närvarande. Vi ser detta som särskilt väsentligt, därför att staten inte kan få fortsätta att straffbeskatta pensionärer som vill hålla någon kontakt med yrkeslivet och därmed få en liten sidoinkomst. Tvärtom skall de kunna känna att deras insats uppmuntras av samhället. Det är det betraktelsesättet som nu långsamt genomsyrar kraven på en rörlig och valfri pensionsålder vid sidan av den sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år som det länge har rått enighet om. För många kommer pensionsdagen som en befrielse. De har kanske arbetat i ett tungt jobb som med åren har känts allt tyngre. Kroppen är sliten. Kanske har de också vid sidan av jobbet någon syssla att med glädje ta itu med efter pensioneringen. Då kan pensionsåren bli en chans att ägna sig åt det man inte fick tid med och inte hade ork till under sina yrkesverksamma år. Men för många andra känns pensionsdagen närmast som en stupstock. De ser kanske till en början med glädje fram mot pensioneringen. Nu skall man kunna ta det lugnt och ägna mer tid åt sin hobby. Men när pensionsdagen väl är där blir känslan en annan. Arbetet har i själva verket fyllt ens liv. Det känns trots allt tomt att lägga av helt, att släppa kontakten med sina arbetskamrater, att uppleva att man inte längre behövs på samma sätt som förr. Efter en tid känns tomheten än starkare. Tiden liksom kryper fram. Det har blivit ett alltför abrupt avbrott att ena dagen vara fullt sysselsatt och den andra dagen helt ledig. Det är självklart att olika människor reagerar på olika sätt även i sådana här situationer. Och problemen skiljer sig mellan olika yrken. Men dagens pensionssystem bygger i själva verket på den falska förutsättningen att alla människor skulle vara likadana och alla yrken lika krävande. Det är det som måste ändras. Den enskilde skall kunna gå i pension tidigare än vid 65 år utan att förlora så mycket ekonomiskt på det som han nu gör fram till 67 år. Och han skall kunna trappa av sin yrkesverksamhet och under några år arbeta kortare tid än full tjänstgöring om han så vill. Herr Fälldin ställde en något utmanande fråga till övriga partier om det var nödvändigt att, för att kunna förverkliga denna rörlighet samtidigt med sänkningen av den allmänna pensionsåldern, göra ett uppskov med ikraftträdandet på sex månader. Det är klarlagt att arbetsmarknadens organisationer efter det att utredningsarbetet i den delen var avslutat har kommit till uppfattningen att de behöver mer tid för de avlösningsoch samordningsförhandlingar som är nödvändiga än vad de hade tänkt sig. Det skulle väl vara märkligt om vi inte gav arbetsmarknadens parter och organisationer den rätten att de även kan få pröva om vad någon av deras företrädare har sagt i en statlig utredning. Annars skulle ju allt remissarbete och all beslutsprocess i riksdagen efter en utredning vara bortkastade, och vi skulle bara ha att trycka på knapparna för vad utredningen har kommit fram till. Man har helt enkelt insett att man tog för lätt på detta och att dessa förhandlingar kommer att ta längre tid än man beräknade. Löntagarorganisationerna ville ha ett helt år på sig. Det är alltså faktiskt ett billigt knep när man säger att det är Arbetsgivareföreningens linje som har segrat. Det är det icke, utan det är löntagarorganisationernas krav på ett års uppskov som har lett till att överenskommelsen mellan regeringen och folkpartiet accepterar ett halvt års uppskov. Skulle det för övrigt ha varit SAF:s linje som i sak hade visat sig övertygande, hade det inte heller funnits något hinder att ansluta sig till den. SAF är inget fult ord. Vad är det för sätt att använda dessa bokstäver i den politiska propagandan som någonting smutsigt och fult! Hur viktigt det än är att uppfylla kravet på sänkning av pensionsåldern är det större grupper som tjänar på att samordningen mellan sänkt och rörlig pensionsålder kan träda i kraft samtidigt. Centerns linje, hur välmenande den än är, missgynnar faktiskt fler människor än en och en halv årskull som på det här sättet får vänta till den 1 juli 1976. Om man mot organisationernas önskan hade beslutat att de nya reglerna skulle gälla från den 1 januari 1975 hade rörligheten icke kunnat ingå i beslutet. Nu får vi en helt ny syn bland arbetsgivare och andra på pensioneringen och på de äldre i det aktiva arbetslivet. Jag vill uppmana alla arbetsgivare — privata såväl som offentliga — att i samråd med de fackliga företrädarna verkligen inventera möjligheterna att ta fram tjänster kortare än heltid och över huvud taget anpassa arbetslivet till de äldres önskemål. I så fall kan den rörliga pensionsåldern visa sig innebära något stort: en verklig valfrihet för de äldre i arbetslivet. Jag har träffat på många de senaste dagarna som har sagt mig: Vi bryr oss inte så mycket om det partitaktiska som det snackas om kring er överenskommelse; för oss är det viktigt att det här kommer att ändra livet till det bättre för många människor. Om man vill få fram de nya jobben och underlätta för företag, stat och kommun att anställa också dem som inte är mest högproduktiva bör man inte lägga extra skatt på lönekostnaderna utöver vad man finner motiverat med hänsyn till nya krav på social högre standard, som man anser att samhället skall ha råd med. Skatten skall läggas på det vi vill snåla med — energi och kanske även knappa råvaror. Därför är den allmänna arbetsgivaravgiften, löneskatten, feltänkt och bör enligt folkpartiets uppfattning — så snart som vi över huvud taget får råd med det — ersättas med andra skatteformer. Vi ser därför den särskilda lättnaden för egenföretagarna inom ramen för just den allmänna arbetsgivaravgiften som en första början till avvecklingen av denna felaktiga skatteform, och vi ser den som en viktig rättvisefråga. Det finns 250 000 egenföretagare här i landet, har det sagts mig — jordbrukare, fiskare, handlare, hantverkare, konstnärer, författare och även sådana som i det egna hemmet anser sig ha råd att anställa hemhjälp. De drabbas i dag hårt av just löneskatten och andra avgifter. När de pressas på höjda egenavgifter kompenseras inte detta som för företag i allmänhet av motsvarande lägre kostnader på lönesidan. Egenföretagarna befrias nu från löneskatt för de första 10 000 kronorna av årsinkomsten. Det betyder en skattelättnad på 400 kronor om året. Gränsen på 10 000 kronor skall jämföras med genomsnittsinkomsten för hela gruppen, ungefär en kvarts miljon egenföretagare, som lär ligga inemot 27 000 kronor. För konstnärerna som grupp t.ex. är det dokumenterat genom deras fackliga organisation att den taxerade årsinkomsten ligger under 10 000 kronor. Kvar blir alltså genomsnittsinkomsttagaren helt befriad från löneskatt. När penningvärdet faller så snabbt som det gör drabbas småspararna särskilt hårt.

Småspararna måste alltså skyddas mot inflationens härjningar. Det är här vi menar att ett återställande av det prismässiga värdet, realvärdet, av sparavdraget från 1961, vilket i praktiken innebär en fördubbling fram till årets slut, skall ske så att man i stället för 400 får dra av 800 kronor. Detta berör också många människor. Av Sveriges 5,5 miljoner inkomsttagare har ungefär hälften — 2,5 miljoner — inkomst av kapital. Över 2 miljoner av dessa ligger i inkomstlägen under 40 000 kronor. Det är också här fråga om en verklig lättnad när denna avdragsrätt kan träda i kraft.

Jag har inga som helst ambitioner att en överenskommelse av det här slaget skall lösa alla problem. Det vore att ge den en helt annan innebörd, en helt annan räckvidd än vad som finns i den. Den innehåller ingenting annat än de förslag och de gemensamma ställningstaganden som är öppet redovisade i texten och som även finns med nu i riksdagstrycket. Det är klart att det skulle gå att göra en sådan här sak mycket bättre — bättre om det vore ett bredare samförstånd, bättre om vid de överläggningar som ägde rum mellan regering, partier och arbetsmarknadens parter det fanns alternativa konjunkturprognoser, ett alternativt material om hela det ekonomiska förloppet och annat viktigt material för samråd. Det fanns inte i år. Det fanns knappt ett papper som underlag, i varje fall inte när de politiska partierna träffades, och jag tror inte heller vid överläggningarna med arbetsmarknadens parter. Det är naturligtvis särskilt allvarligt när inte ens regeringen har gjort någon konjunkturbedömning som sträcker sig in över nästa avtalsperiod. Vi ser alltså på stabiliseringspolitiska konferenser i större sammanhang som ett viktigt inslag i den ekonomiska politiken. Vi tror att det är viktigt därför att Sverige har kommit i otakt med det allmänna internationella konjunkturförloppet genom vad jag har kallat — som jag menar med rätta — de två förlorade åren, 1971 och 1972. Nu borde det vara en huvudambition för den ekonomiska politiken att se till att vi kan hänga på en kommande internationell uppgång utan att dessförinnan behöva genomleva en ny period av massarbetslöshet och stagnation. Det får helt enkelt inte ske. Sådana här analyser av förutsättningarna för framtiden och ett öppet, för allmänheten tillgängligt resonemang om förutsättningarna för den ekonomiska politiken är viktiga också av andra skäl. När inflationen sprider sig och oroar människor ser de förljugna politiska frälsningslärorna — modell Glistrup — sin chans. I en variant riktar sig dessa falska läror mot hela det sociala reformverket och mot de skatter som är till för att ge alla medborgare en grundläggande trygghet. I en annan variant — den kommunistiska och vänstersocialistiska — för de fram enkla lösningar av annat slag. ”Stoppa priserna.” — ”Lås hyrorna.” — ”Inför planhushållning.” Det funnes mycket att säga om sådana och andra enkla slagord som vi möter i vänsterpartiet kommunisternas tappning också här i riksdagen.

Snabb inflation är ett uttryck för obalans i ekonomin. Det är en signal som inte bara manar till analys utan också till faktiska beslut. Vi kanske har dragit ut för mycket ur ekonomin, mer än det finns produktionskapacitet för. Det har blivit alltmer ont om viktiga råvaror och vi har kanske tagit ut löneökningar som inte motsvaras fullt ut av höjd produktivitet. Det är detta som man kan — med den typ av ärliga resonemang som herr Löfgren talade för — åtminstone i sak belysa och se till att alla som är med och fattar besluten är medvetna om. En av många risker med en så omfattande statlig detaljreglering som man pläderar för från en del håll är att prissystemet sätts ur spel. Priserna ger inte i en socialistisk planhushållning de signaler som behövs för att hålla balans i ekonomin. I stället för att drabbas av snabba prisförändringar snärjs man in i ett nät av köer, regleringar och direktiv. Om priserna på t.ex. knappa råvaror stiger i en marknadsekonomi, tvingar det fram bättre hushållning med råvarorna och intensiva ansträngningar att finna nya och vettigare teknologier. Och med en effektiv konkurrens motsvaras ofta prishöjningarna på ett håll av prissänkningar, eller i varje fall oförändrade priser, på andra håll. Det blir ett huvudskäl till att slå så hårt mot monopol och karteller som vi vill göra med skärpt lagstiftning, och dessutom ett skäl till att vända sig mot en omfattande statlig centralstyrning. Om vi vill ha framgång i kampen mot inflationen utan att hamna i ett mycket värre elände är uppriktighet i fråga om problemens karaktär det första villkoret. Sedan får det accepteras att man resonerar sig fram till en enighet så bred som möjligt, därför att det finns inga patentlösningar eller täta skott mellan olika delar av politiken och vad arbetsmarknadens parter beslutar om. Som ett socialliberalt parti ser vi det som en huvuduppgift att visa på hur man skall kunna förena frihet och trygghet i en decentraliserad ekonomi. Det är inte minst därför vi gör kampen mot inflationen till ett huvudinnehåll i det politiska arbetet. Vi presenterade, herr talman, i början av denna riksdagssession folkpartiets handlingsprogram för 1974. Vi klargjorde där våra krav på samhällsförbättringar och riksdagsåtaganden. Utgångpunkten var vårt partiprogram och det valmanifest vi hade presenterat för väljarna 1973. Ur det hämtade vi fram några hjärtesaker, som nu är på väg att förverkligas. Vi konstaterade redan då att det av väljarna givna jämviktsläget i riksdagen inte fick leda till att riksdagens handlingskraft förlamades. Riksdagen måste fungera. Partierna bör visa, sade vi, att de är beredda att ta ansvar för de beslut situationen kräver. Nu liksom tidigare har en del av våra förslag blivit nedröstade i riksdagen. Dit hör så viktiga önskemål som vårt tioårsprogram för tilläggsisolering av hus, principbeslut om att inrikta arbetstidsförkortningen mot sex timmars arbetsdag och stöd till ideella organisationer, bl.a. genom avdragsrätt för gåvor. Det är sådant som vi arbetar vidare med vid sidan av kärnpunkterna i vårt program i en strävan mot ett mjukare, ett mänskligare samhälle. I många viktiga frågor har vi emellertid vunnit avgörande framgångar. Det har varit möjligt genom stöd från andra partier, oftast centerpartiet men även moderata samlingspartiet och socialdemokraterna. Det nya nu är att också regeringen visar prov på samförståndsvilja och är beredd att ta hänsyn. Från vår sida har det naturligtvis ibland varit nödvändigt att jämka på ståndpunkter och krav. Det finns t.o.m. formuleringar i den här överenskommelsen som jag inte tycker är idealiska. Men man kan icke som ett mindre, politiskt parti göra anspråk på att ensam diktera, det vore helt orimligt. Men lika litet som vi själva gör avkall på principiella övertygelser, lika litet begär vi det av någon annan part som vi förhandlar med. Vi kan lugnt konstatera att många av de krav som folkpartiet förde fram i valrörelsen nu förverkligas. Jag tycker att vi har rätt att vara glada och stolta över det. Inom folkpartiet är vi ganska vana vid att bli utsatta för skäll och gnäll från andra partier. Socialdemokratiska debattörer förtalar oss tydligen ibland rätt mycket av gammal vana, men självfallet mest för att de ogillar den liberala synen på människa och samhälle. En del kanske inte ens har förstått den. Men när företrädare för moderata samlingpartiet och framför allt den konservativa pressen i stigande utsträckning kritiserar oss för den politik som jag här nyss har redovisat, då finner jag det vara ett något egendomligt sätt att verka för en icke-socialistisk majoritet i väljarkåren. Herr Bohman har här i dag valt misstänkliggörandets väg, velat ifrågasätta om inte den träffade överenskommelsen innehåller något helt annat än vad den redovisar. Det är ett misstänkliggörande utan grund. Det är möjligt att det har varit ett kärt besvär för herr Bohman att framföra detta, men det har i så fall varit förgäves. Bakom den här kritiken ligger någon sorts föreställning att folkpartiet skulle ha ideologiska förpliktelser att söka inta ståndpunkter som passar moderata samlingspartiet. Det är inte fallet, har aldrig varit fallet och det kommer heller inte att bli det. Våra förpliktelser mot oss själva och mot väljarna gäller trohet mot de socialliberala idéer som vi visar utåt och som bär upp vårt parti. Samförstånd eller konfrontation kan då inte vara och Den ekonomiska får inte vara självändamål. Vi har en skyldighet att försöka vrida samhällsutvecklingen i den riktning som mest troget överensstämmer med våra idéer om hur ett gott samhälle skall formas. Folkpartiet är, som jag har påpekat många gånger under den gångna vintern, ett icke-socialistiskt parti. Med det menar jag att vi motsätter oss en samhällsutveckling där makten koncentreras till centrala statliga organ. Med det menas också att vi vill direkt uppmuntra människors initiativ och skaparkraft, inom och utom det ekonomiska livet — att vi vill gå långt i denna uppmuntrande riktning. Men folkpartiet är ändå först och främst ett socialliberalt parti. Och socialliberalismen är en idé om människors frihet i en levande social gemenskap. Våra beprövade, frisinnade och liberala värderingar har sin utgångspunkt i en omutlig respekt för den enskilda människans värdighet och inte minst hennes idealitet, men också i en respekt för social rättvisa. Det innebär en ständig strävan till gemensamma insatser för att förverkliga friheten för de många. Detta är och förblir basen för folkpartiets politiska handlande. Det bestämmer också de frågor som vi med särskild iver vill föra fram för diskussion och beslut: arbetet för en levande närdemokrati och offentliga insatser som verkligen står i överensstämmelse med människors krav och önskemål. Kampen mot den sorts byråkratiskt tänkande där systemen och tekniken får bli avgörande och omsorgen om mänskliga värden och miljö bara kommer i andra hand. En vård som sätter människan främst och där vi kan ge den mänskliga kontakt och omsorg som i dag så ofta uteblir för dem som är de fattigaste och svagaste. Rätten för människor att få uppleva ett arbetsliv som inte bara ger goda försörjningsmöjligheter utan som också ger chanser till självförverkligande. En beslutsam vridning av industrisamhällets kurs, bort från det gigantiska slöseriet med ändliga resurser. En självklar kamp för att Sverige, som ett av jordens rikaste länder, också skall uppfylla sina internationella förpliktelser. Detta är centrala socialliberala arbetsuppgifter och dem tänker vi fullfölja. Ibland kan de bäst föras framåt genom samlande lösningar. Ibland blir det nödvändigt med hård och långvarig opinionsbildning. Att övervaka och kritisera de makthavande är därvid en lika naturlig del av detta arbete som att få fram konstruktiva idéer och förslag. Växling vid makten är mot denna bakgrund ett värde i sig, förstärkt av det långa ensidiga maktinnehavet i Sverige. Men avgörande för oss är alltid politikens innehåll. Ju kraftigare stöd vi får av väljarna för en medveten socialliberal politik, desto lättare blir det för oss att aktivt medverka i en förnyelse av politiken i dess helhet och i riktning mot ett mänskligare samhälle.

Herr talman! Om jag först får göra en reflexion till det närmast föregående anförandet, så talade herr Helén så mycket om sin identitet att man nästan trodde att han hade tappat den. Den här debatten handlar både om det ekonomiska läget och om det politiska läget i riket. Debatten ger goda möjligheter att påvisa det inbördes sambandet mellan ekonomi och politik. Hur är då det ekonomiska läget? Och vilket är det politiska läget? Med citat kan man ibland ge korta och karakteristiska svar. Jag skall anföra två citat av socialistiska klassiker — eftersom herr Sträng har börjat med den metoden — som sammanpressat svarar på båda frågorna. Det första citatet är ur Marx” Kapitalet och talar om vad som händer när en ekonomisk kris avvecklas. En del av kapitalet förlorar i värde, en del företag — särskilt småföretag — går under, arbetslösheten pressar ner lönerna, kapitalisterna söker stegra produktivkraften genom nya maskiner och ökad utsugning. Profitkvoten börjar stiga igen. Nu citatet: ”Och så löper man på nytt cirkeln runt. En del av kapitalet, som förlorat i värde, återvinner sitt gamla värde. I övrigt genomlöpes åter samma felaktiga kretslopp med utvidgade produktionsbetingelser, med utvidgad marknad och med höjd produktivkraft.” En ny ekonomisk kris väntar med andra ord i slutet av detta kretslopp. Den svenska kapitalismen har kommit in i ett konjunkturmönster med en relativt stark nedgång i produktionsvolym och sysselsättning vart femte år. Nästa nedgång kan väntas bli som djupast 1976, dvs. det år då nästa riksdagsval skall äga rum. Om den sittande regeringen tänkt några djupa tankar omkring detta sammanträffande i tiden synes ovisst. För ögonblicket förefaller den helt fängslad av den kapitalistiska högkonjunkturen. En stor tillfredsställelse är grundtonen såväl i proposition nr 100 om komplettering av riksstatsförslaget som i finansministerns anförande här i dag. Politiken byggs upp på kortsiktiga kombinationer med något av de borgerliga mittenpartierna. Regeringens handlande präglas av en total brist på långsiktiga och genomgripande åtgärder avsedda att förändra maktstrukturen i samhället och lägga grunden för en planmässig utveckling. Alltjämt stämmer vad den då ännu revolutionäre marxisten Kautsky i seklets början skrev: ”Det behövs bara några år av högkonjunktur för att socialdemokratin skall glömma all socialism.” Det är emellertid, herr talman, en säregen högkonjunktur som den svenska kapitalismen i dag upplever och regeringens belåtenhet är därför dessto mer anmärkningsvärd. Högkonjunkturen har fått sin prägel av de långsiktiga tendenserna under kapitalismens nedgångsperiod, som vi lever under. Under tidigare högkonjunkturer pressades arbetslösheten ner och försvann nästan ur statistiken. Nu är trots den starka ekonomiska uppgången arbetslösheten högre än den varit någon gång under 1960 talet, dvs. om man ser det på något längre sikt än finansministern gjorde här i dag. Den genomsnittliga arbetslösheten under det första kvartalet av 1970-talets fem första år var mer än 75 procent högre än vad den var under motsvarande perioder under 1960-talets fem första år. Samtidigt som arbetslösheten emellertid tillfälligt pressats ner som resultat av en tillfällig konjunkturoch säsongförändring måste det alltså konstateras att det ingalunda råder ”ett starkt förbättrat läge” på arbetsmarknaden, såsom påstås av regeringen, om man därmed menar något beständigt. Arbetslösheten ökar tvärtom långsiktigt från konjunkturcykel till konjunkturcykel. Den arbetslöshet som även högkonjunkturen lämnar kvar har för varje period blivit allt större. Man kan därför inte begränsa sig till kortsiktiga åtgärder, till att söka skapa balans mellan utbud och efterfrågan i en högkonjunktur. Kärnan i regeringens poltitik är inte att försöka styra utvecklingen utan enbart att öka arbetskraftens anpassning till en ekonomisk utveckling som bestäms av kapitalets profitjakt. Och det måste vara en felaktig politik. Lägger man inte om den långsiktiga ekonomiska politiken under högkonjunkturen, då det ändå finns ett större ekonomiskt utrymme för reformåtgärder, så har man ju ingen god beredskap och har missat det nödvändiga förberedande arbetet när den nya krisen kommer. Och vi vet att det med hundraprocentig säkerhet kommer en ny ekonomisk kris. Man får inte glömma detta bara för att det råder en tillfällig högkonjunktur med stigande produktion, stor efterfrågan på vissa slag av arbetskraft, raskt stigande börskurser och höga bolagsvinster. Om man inte under den bättre ekonomiska tiden planerar för den sämre tid som kommer, så beter man sig precis som haren som varje sommar tycker att det är varmt och skönt och långt till den kalla vintern, och därför varje år försummar att bygga sig ett hus. Under den ekonomiska krisens år har vänsterpartiet kommunisterna med eftertryck krävt en långsiktig politik för arbete och ekonomisk utjämning. Dessa krav upprepar vi också i dag och vi anser det ansvarslöst av regeringen att inte omedelbart planera inför de sämre tider som ofelbart kommer. Våra viktigaste krav i detta sammanhang är följande: En långsiktig plan för att öka sysselsättningen. 750 000 nya arbetstillfällen måste skapas under de närmaste tio åren. Etableringskontroll. Den är nödvändig för en kontrollerad och balanserad ekonomisk utveckling. Samhälleliga intressen och inte kapitalets spekulation skall avgöra var, när och vilka industrier som skall startas. Statliga industrier skapas för medel ur AP-fonderna. Lönarbetarnas pengar i AP-fonderna bör mobiliseras för en aktiv statlig industripolitik och inte som nu för att förse aktiebörsen med riskvilligt kapital. Förstatligande av affärsbankerna. Detta är ett krav som ställs av en bred opinion inom arbetarrörelsen. Dess genomförande skulle underlätta och förbättra förutsättningarna för en samhällelig ekonomisk planering. Privatägd energiproduktion förstatligas. Energikrisen är ingalunda över. Enda möjligheten att lösa energifrågorna på ett riktigt sätt är att förstatliga samtliga energitillgångar. Ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet har pressats ner på ett orimligt sätt, samtidigt som hundratusentals människor fortfarande saknar egen eller god bostad. Hyrorna är för höga. Resultatet har blivit tomma lägenheter samtidigt som det råder brist på bostäder. Stora problem har uppstått för byggnadsarbetarkåren. Det måste bli ett slut på metoden att använda byggnadsarbetarna som ett slags dragspel för att söka reglera konjunkturen. Det nuvarande läget på bostadsoch hyresmarknaden har uppkommit genom att man inte ingripit mot markspekulationen, mot monopolpriserna på byggnadsmaterial och byggande, mot högräntepolitiken och mot finanskapitalets makt. Kapitalet skall inte tillåtas spekulera i människornas behov av bostäder. Det är nödvändigt att bostadsbyggandet ökar. Målsättningen bör vara 100 000 lägenheter per år under i första hand den närmaste treårsperioden. Skärpta åtgärder mot kapitalexport. Den stora kapitalexporten har inneburit att otillräckliga medel använts för utveckling av näringslivet i Sverige. Den storfinans som alltjämt kallar sig svensk har räknat med högre profiter vid kapitalinvesteringar utomlands. Den har samtidigt i betydande utsträckning stöttat fascistiska och andra reaktionära regimer. Den skärpning av lagstiftningen som riksdagen beslutade i går är otillräcklig. Den måste kompletteras med direkta förbud. Åtgärder av detta långsiktiga slag är nödvändiga också för att få bukt med det andra stora ekonomiska problem som präglar den nuvarande högkonjunkturen, nämligen den allt starkare inflationen. Denna är under kapitalismens förfallsperiod, som präglas av allt större makt för monopolen, visserligen inte ett problem enbart för högkonjunkturen. Prisstegringar och inflation utmärker under denna period också tiderna av ekonomisk nedgång och kris. Kriserna skiljer sig numera från t.ex. 1930-talets ekonomiska kriser genom att de inte åtföljs av prisnedgång, utan i stället av fortsatt prisuppgång. Men under den ekonomiska uppgången och högkonjunkturen tillspetsas detta. Ekonomin präglas av feber. Givetvis kan man någon månad få feberkurvan att sjunka något genom att tillfälligt sänka den statliga mervärdebeskattningen, som man nu har gjort, men detta kommer ju dubbelt igen när mervärdeskatten åter skall höjas. Den metoden, som de borgerliga partierna lyckats pressa igenom med regeringens bistånd, är alltså i själva verket en Döbelnsmedicin och ingenting annat. Prisstegringarna har oupphörligt tilltagit under 1960-talet. För varje femårsperiod har de ökat i takt. Det går inte att som regeringen gör väsentligen skylla på den internationella utvecklingen. Denna sker inom ett system som Sverige självt är del i. Det betyder inte att prisstegringen inom landet inte kan bekämpas. Men detta förutsätter kamp mot kapitalägarnas prishöjningspolitik. Det betyder att man måste bryta monopolens maktställning. Det betyder att samhällsorgan måste planera och kontrollera huvuddragen i den ekonomiska utvecklingen. Regeringen har ju i samband med överläggningarna på Haga slott och i kanslihuset ställt frågan till de övriga partierna om de är beredda att ge sin anslutning till en politik som aktivt bekämpar inflationen. Alla partier har givetvis svarat ja — även de partier som genom sitt stöd till monopolen och storkapitalet i själva verket befordrar och försvarar inflationen. Även i denna fråga möter vi alltså det offentliga hyckleriet. Men inflationen kan självfallet inte bekämpas med proklamationer och önskningar utan endast genom bestämda åtgärder. Och på denna punkt kvarstår samma tomhet även efter det att regeringspartiet gjort sina överenskommelser med folkpartiet om ett gemensamt program för den ekonomiska politiken. Där finns i stort sett inga konkreta utfästelser om åtgärder i kampen mot inflation och prisstegring — för dit kan man inte räkna åtgärder för att höja sparavdragen, så att de bättre motsvarar det redan försämrade penningvärdet, eller för att sänka marginalskatterna, med samma motivering. Dit kan inte heller räknas enigheten om att beslutade reformer skall täckas med statsinkomster. Detta är en gammal och konventionell regel, som finansministern redan har erinrat om. Ett avsteg från den regeln — en linje som moderaterna hårt driver — kommer givetvis att ytterligare öka takten i inflationen. På den punkten vill jag ge finansministern helt rätt i hans kritik av de både borgerliga och socialdemokratiska ekonomer som i dag hävdar doktrinen att det egentligen inte spelar någon roll att staten har ett stort budgetunderskott. De samverkande partierna har avstått från en sådan här ytterligare underbalansering, och det är i och för sig klokt, men det beslutet är ju ingen åtgärd mot de redan verkande inflationsdrivande krafterna i samhällsekonomin. I det här sammanhanget vill jag ta upp vad herr Sträng sade om vår inställning till finansieringsfrågan. Han noterade att vi var villiga att betala för de reformer vi vill ha genomförda, men ansåg att vi inte ville betala i, som han sade, en valuta som är gångbar. Här förstår jag inte vad han menar. Herr Sträng borde erkänna att vår ståndpunkt under dessa diskussioner var att man skulle höja arbetsgivaravgifterna precis på det sätt som skatteutredningen och pensionsålderskommittén hade föreslagit. Var det något fel på deras förslag? Ja, tydligen, eftersom regeringen nu har gått ifrån dem i sin överenskommelse med folkpartiet. Men ute på Haga var ju dessa förslag fortfarande sakrosankta. De fick inte ändras, och för vår del framställde vi inget förslag om att de skulle ändras utan stödde dem helt. När man här får ta del av herr Heléns perspektiv för prisutvecklingen — alltså att det snart blir en ökning av priserna med 12—15 procent om året — framstår ju tomheten i socialdemokratins och folkpartiets överenskommelse som ännu mera skrämmande. Vänsterpartiet kommunisterna är faktiskt det enda parti som i den aktuella debatten kräver konkreta åtgärder mot inflation och prisstegring.

Herr Helén kallade i sitt anförande detta alltför enkla lösningar. Själv talar han allmänt om kampen mot monopolen och kampen mot inflationen, men vill inte göra något konkret. Är det inte en sådan ståndpunkt som är mycket enkel, herr Helén? Allmänheten uppskattar våra konkreta krav. Vårt krav att man skall slopa mervärdeskatten på livsmedel har enligt de opinionsundersökningar som gjorts rönt uppslutning av en stark majoritet bland allmänheten. Dessa åtgärder — det måste vi erkänna — gör inte slut på inflationen. Det kan man göra definitivt endast genom att avskaffa kapitalismen. Men dessa konkreta åtgärder skulle begränsa prisstegringen och även möjliggöra prissänkningar på tre områden som är de viktigaste för alla lönearbetare, för alla barnfamiljer, för alla pensionärer, nämligen skatten, maten och bostaden. Att kämpa för ett meningsfullt arbete åt alla och mot prisoch hyresstegringarna innebär att befordra en fördelningspolitik i de arbetandes intresse. Kapitalägarna har lyckats vända den senaste tidens utveckling till sin ekonomiska fördel. Förbättrade konjunkturer, starka prisstegringar och en central avtalsrörelse med ett magert resultat har lett till kraftiga stegringar av bolagsvinsterna. Och det är inte luft i profiterna, som herr Bohman nyss försökte inbilla oss, utan väsentligt mer materiella ting. Inte minst har exportföretagen gjort utomordentligt höga vinster genom att de kunnat höja exportpriserna så kraftigt. Det finns ett par siffror som illustrerar detta i finansplanens nationalbudget. Exportvärdet beräknas öka 1974 med 13 miljarder kronor. Härav beräknas volymökningen svara för 3 miljarder kronor, medna 10 miljarder kronor utgör effekten av högre priser. Uppgifterna i pressen om de stegrade bolagsvinsterna och utvecklingen på fondbörsen, där oupphörligt nya rekord slås vad gäller både omsättningen och aktiekursernas höjd, illustrerar den reaktionära fördelningspolitik som blivit följden av olika åtgärder. Den redan genomförda räntehöjningen, som troligen kommer att efterföljas av ytterligare höjningar av riksbankens diskonto och därmed av hela räntenivån, drabbar konsumenter och hyresgäster men gynnar finanskapitalister och stora kapitalägare över huvud taget. Det sker nu en omfördelning i samhället till kapitalägarnas fördel. Denna utveckling måste stoppas. En av de viktigaste omfördelningsreformerna i folkflertalets intresse är fortfarande det krav som vänsterpartiet kommunisterna sedan länge har ställt i förgrunden. Det gäller: slopa momsen på maten — beskatta i stället kapitalet. Mot detta krav har tidigare alltid anförts — av finansministern och andra — att statskassan inte tål en så kraftig inkomstminskning som det skulle innebära att slopa mervärdeskatten på mat, nämligen 4—5 miljarder kronor. Men detta argument kan ju inte vara användbart sedan 1972 års skatteutredning föreslagit en sänkning av statsskatten med ett lika stort belopp. Samtliga politiska partier har ju för övrigt förklarat sig vara anhängare av en så stor sänkning av statsskatten. Även regeringen har i sina deklarationer i princip ställt sig bakom en sådan åtgärd. Men därmed har man ju eftertryckligt sagt att de tidigare invändningarna mot ett slopande av moms på maten inte var hållbara. Vad man invände mot var verkningen av denna skattereform i olika inkomstlägen, inte vad den kostade. Socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna är anhängare av en skattereform som ger 782 kronor i skattesänkning per år till den som tjänar 30 000 men över 2 000 i skattesänkning per år till den som tjänar 100 000. Genom att avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften föreslås vara kvar det första året, samtidigt som själva avgiften avskaffas, blir fördelen för högre inkomsttagare i verkligheten ännu större. Detta är ingen bra skattereform. Den gynnar inte låglönegrupperna. Den ger alltför liten skattesänkning för inkomsttagare med lägre inkomster. Den har som helhet ingen jämlikhetsprofil. Vida bättre för grupper med lägre inkomster, för barnfamiljer, för pensionärer är det att i stället slopa moms på maten som vänsterpartiet kommunisterna föreslår. Detta bör då kombineras med en skärpning av den direkta statsskatten i högre inkomstlägen. Jag vill betona att på andra punkter har vi varit helt eniga i skatteutredningen — när det gäller förbättringen för pensionärerna genom en förändring av avdragssystemet och annat. Det handlar alltså inte här om någon speciell fråga som drivits av folkpartiet, som man möjligen kunde tro efter ett tidigare anförande här i kammaren. Några ord måste tilläggas för att göra bilden av den föreslagna skattereformen fullständig. Kostnaden för reformen är avsedd att täckas av olika arbetsgivaravgifter. Denna omräkning är ju ingalunda av regeringen och de borgerliga partierna avsedd att utgöra någon belastning på företagen. Arbetsgivaravgifterna är för det första avdragsgilla vid taxeringen. För det andra förutsätter man att en minskning kommer att ske av lönehöjningarna vid nästkommande avtalsrörelse. Företagen kan aldrig förlora på en sådan politik, som det för övrigt konstaterats i skatteutredningen och som ingen där opponerat mot. De kan bara vinna på den. Men detta vågar man inte säga öppet. Man söker i stället ge sken av att det skulle handla om en faktisk skattesänkning. Så är alltså inte fallet. Vänsterpartiet kommunisterna har en annan uppfattning. Vi kämpar för en verklig skattesänkning åt löntagargrupperna. Vår förhoppning är att lönarbetarna genom aktiv facklig kamp skall kunna använda skattereformen både för en höjning av sina reallöner och för en höjning av lönarbetets andel av produktionsresultatet på bekostnad av profiten. Detta innebär klasskamp. Regeringen och de borgerliga partierna söker däremot inbilla medborgarna att det skulle råda en intressegemenskap mellan olika klasser om hur inflationen skall bekämpas. En sådan uppfattning är bedräglig. Monopolen och andra kapitalistiska intressen gör i själva verket stora vinster på inflationen. Man kan därför i verkligheten inte bekämpa inflationen utan att bekämpa monopolen, utan att bryta kapitalägarnas prishöjningspolitik, utan att inskrida mot spekulationen. Söker man inbilla allmänheten att inflationen kan bekämpas under samverkan mellan arbetarklassen och storfinansen hjälper man i själva verket de krafter som driver fram inflationen och gör stora vinster på den. Regeringens samgående med folkpartiet när det gäller den ekonomiska politiken är i själva verket den politiska överbyggnaden på en samverkan mellan regeringsapparaten och storfinansen. Den innebär att man givit avkall på att driva en egen socialdemokratisk regeringspolitik. Den innebär att man gjort just det som LO-ordföranden Gunnar Nilsson varnade för efter valet, när han sade: ”Fackföreningsrörelsen avvisar varje form av organiserat samarbete mellan regeringen Palme och något borgerligt parti. Efter den här valrörelsen kan det inte bli fråga om någon draghjälp av mittenpartierna.” Att regeringen valde just folkpartiet är ingen tillfällighet. Det berodde heller inte på att Gunnar Helén av någon egendomlig slump råkade svara fem rätt på regeringens lika många frågor. De frågor Olof Palme ställde till de övriga partierna var till sin art precis som ett sådant där pusselspel som barn sysslar med, ett sådant där man skurit ut stora figurer och lämnat motsvarande hål kvar som figurerna skall passas in i. Folkpartiet hade precis de bitar som passade till regeringens pussel, och det visste herr Palme. Regeringen tycker naturligtvis att den har genomfört ett skickligt taktiskt spel. Det borgerliga blocket är splittrat. Mittenpartierna är splittrade. Regeringen har fått en partner som garanterar majoritet vid voteringarna i riksdagen. Nu, herr talman, tänker jag anföra någonting som herr Helén redan har omtalat för kammaren. I sammanhanget vill jag säga att jag tycker att det är ojust av en ledamot av kammaren att utnyttja ett förhandsreferat som tidningar bett om för att polemisera mot sådant som man vet står i mitt manuskript och som jag tänkt säga. Jag tycker att herr Helén som gammal journalist skulle ha känsla för detta. Om man använder den metoden kommer det i hög grad att försvåra massmedias arbete, ty de kan då inte be talarna om förhandsreferat av deras inlägg. Och det tror jag skulle skapa besvärligheter för dem. Citatet är ingen större sak, men jag tyckte att det var träffande. Jag har nämligen en känsla av att herrar Palme och Helén känner sig ungefär som det står i Predikaren: ”Likaledes, om två ligga tillsammans, så hava de det varmt; men huru skall den ensamme bliva varm?” Ja, det är det som den samlade liberal-socialdemokratiska pressen nu frågar Thorbjörn Fälldin. När LO-ordföranden Gunnar Nilsson varnade för samarbete med något av de borgerliga mittenpartierna, så var det förvisso av kunskap om deras art och natur, en kunskap förvärvad under ett långt liv i arbetarrörelsen. Det är en farlig politisk linje regeringen slagit in på. Arbetarpolitik kan aldrig genomföras i samverkan med ett borgerligt parti.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på partiledarnas inlägg vill jag nu pliktskyldigt göra ett par ytterst korta kommentarer. Herr Fälldin gjorde en deklaration som i varje fall på mig verkade rätt överraskande. Han förklarade situationen om sitt engagemang för en indexreglering av skatterna och hur det går att förena med hans allmänna syn på skattepolitik som en utjämnande faktor olika inkomsttagargrupper emellan. Herr Fälldin förklarade det på det sättet att man först skall ha ett bra skattesystem och sedan en indexreglering. Jag måste då göra herr Fälldin litet besviken.

Och då kvarstår problemet att en indexreglering även i en ny skatteskala med givna förutsättningar alltid får den konsekvensen att de välbesuttna inkomsttagarna tar ut samma procent i skattesänkning som de lägsta inkomsttagarna. Då saknas fortfarande en utjämningspolitisk ambition i fråga om det nya skatteförslaget. Man kan alltså inte klara sig genom att säga: först ett riktigt skattesystem och sedan en indexreglering. En indexreglering, i vilket skattesystem det vara månde, ger automatiskt favörer i kronor räknat till de högre inkomsttagarna. Det var naturligtvis ett lugnande besked vi fick av herr Fälldin då han sade: Jag säljer aldrig fåren. Det föll en sten från bröstet hos oss alla som lyssnade till det. Åtskilligt av herr Fälldins charm och politiska profil skulle försvinna om han skilde sig från sina kära får. Herr Bohman ställde en del retoriska frågor, t.ex.: Varför har den offentliga sektorn fått expandera? Det är riktigt att den har fått expandera under 1960-talet och även under 1970-talet. Det är det enda medel vi haft till vårt förfogande när den privata sektorn i konjunkturernas vågdalar tappat av sin aktivitet. Det har dessutom funnits mycket starka skäl för det, och dessa skäl har varit förankrade hos folket. Man har begärt en bättre service från den offentliga sektorn, och vi har velat tillmötesgå dessa krav. Den offentliga sektorns expansion har helt enkelt varit nödvändig. Under 1960-talet har vi reformerat hela utbildningssektorn: vi har genomfört en obligatorisk grundskola på nio år, en gymnasieskola och en utbyggnad av den högre utbildningen. Vi har genomfört en stark expansion på sjukvårdens område och när det gäller tryggheten på ålderdomen osv. Dessa reformer ligger det svenska folket varmt om hjärtat. Det är förvånansvärt att herr Bohman nu sätter ett anklagande finger i vädret och säger: Varför har ni låtit den offentliga sektorn svälla? Skall det vara någon mening med en arbetsmarknadspolitik och en ekonomisk aktivitet som är följsam i förhållande till konjunkturen, är det också naturligt att låta den offentliga sektorn fylla en del av det tomrum som den privata har lämnat efter sig när konjunkturdoppningarna aktualiserats. I vilket land, frågar herr Bohman, fortfarande retoriskt, har man på samma sätt som här i Sverige vägt krona för krona i utgiftspolitiken? Ja, herr Bohman, det finns åtskilliga nationer där man har fallit för det lättvindiga talet att man kan föra finanspolitik och budgetpolitik med utgångspunkt från de abstrakta begreppen kapacitetsutrymme i allmänhet och samhällsekonomiska möjligheter i allmänhet. Det finns så förtvivlat små möjligheter att precisera något av dessa utrymmen, och då blir man lätt lurad. Varför försökte man i Danmark för något år sedan genomföra mycket starka begränsningar av de statliga utgifter man hade kostat på sig? Därför att man i efterhand kom underfund med att man gått för snabbt fram. Och samma situation har man upplevt i många andra länder. Jag är alldeles övertygad om att herr Bohman inte tar på sig något ansvar, om han skulle lyckas övertyga den sittande regeringen och dess finansminister att ge sig ut på dessa lättvindiga vägar, för att sedermera i efterhand få avläsa det dystra resultatet. Långtidsbudgeten, säger herr Bohman, ger underlag för att räkna med att vi har råd med en utgiftsexpansion utan att diskutera några motsvarande intäktsökningar. Långtidsbudgeten är så konstruerad att man har en inkomstsida baserad på en uppfattning om hur lönerna och skatteinkomsterna kommer att utveckla sig och en utgiftssida där den utgiftsnivå vi har i dag läggs fast och där man vägrar att antecipera nya utgifter och kostnaderna för nya reformer. Och tror herr Bohman verkligen på allvar att man i det här huset är beredd att lägga på locket under en femårsperiod och säga: Det blir inte en tillstymmelse till reform under dessa fem år? Vi har under den gångna vårriksdagen upplevt hur man i utskottet, för att i någon mån kunna föra en finanspolitik i en ansträngd tid, har klarat sig fram med skrivningar; dessa skrivningar är laddade och bindande och alla går åt ett håll — de är inteckningar i framtiden. Herr Bohman är inte främmande för vad alla de skrivningarna innebär, och skulle de effektueras ramlar hela herr Bohmans argumentering under bordet. Herr Bohman tar upp frågan om det onyttjade kapacitetsutrymme som vi inte har tagit till vara under de gångna åren. Vi har fört den här debatten många gånger, och det är fel av mig att upprepa den, men jag vill ändå säga att vi under dessa år — även under de tidigare ansträngda åren — haft en sysselsättning som varit högre än någonsin tidigare. Men vi har dessutom haft ett nytt utbud av människor som velat ha arbete och som inte utan vidare har kunnat anpassa sig där arbetsmöjligheter uppstått. Det tar tid att få en sådan situation under kontroll, och ingen regering kan klara det från dag till annan. Herr Bohman fastnade för s. 161 i nationalbudgeten. Jag gick ut och repetitionsläste den delen av budgeten, och jag hamnade på s. 157, där det kan finnas någon anknytning till herr Bohmans inlägg. Där tas upp frågan om den s.k. konsoliderade offentliga sektorn. Där heter det att man inte kan diskutera denna konsoliderade sektor — statlig , kommunal, offentlig sektor och tillika ATP-fonder och försäkringssektor — utan att i sammanhanget ta in vilka verkningar det får på kreditpolitiken och på kapitalmarknadens möjligheter. Det var det jag försökte förklara i mitt första och långa anförande. Är herr Bohman ute efter något slags marknadsprisssättning i den bristsituation som skulle uppstå på långfristigt kapital för den händelse finansministern tog hand om AP-pengarna för den statliga utgiftspolitiken, så säg det rent ut! Jag tycker också att de ekonomer som är ute i dessa ärenden skulle säga rent ut: Vi är ute efter den bristsituation på långfristigt kapital som automatiskt för med sig en räntehöjning på kapitalmarknaden. Allra sist vill jag säga till herr Hermansson att jag avstår från att kommentera det han sade om haren och hans husbyggande. Jag tror att naturen har inrättat det på det sättet att haren klarar sig utan något hus på vintern. Jag gav herr Hermansson erkännandet att han vill vara med och betala de här utgifterna, och för en gångs skull är herr Hermansson ense om de ekonomiska bedömningarna när det gäller budgeten och gränsen för underbalanseringen i den. När jag använde uttrycket att herr Hermansson vill betala i en valuta som inte är gångbar var det inte så svårt att genomskåda vad jag avsåg med det. Herr Hermansson har ju presenterat sin linje i reservationen till finansutskottets betänkande, och det är en finansieringslinje som herr Hermansson i dag lika väl som tidigare är relativt ensam om.

Herr talman! Herr Helén sade att fler skulle bli missgynnade genom centerns krav på pensionsålderssänkning från den 1 januari 1976. Pensionsålderskommittén var — det har jag försökt visa — medveten om att pensionsålderssänkningen kräver en viss förberedelsetid för administration och för anpassning till t.ex. ITP och STP. Men kommittén fann att rättviseskälen för en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år var så starka att reformen måste genomföras så snart som möjligt. Företrädarna för partierna och för löntagarorganisationerna var i februari i år ense om att detta var viktigast, och på den grunden föreslog de genomförandet av sänkningen från den 1 januari 1976. — Att vi har så kort repliktid här gör att jag måste bara helt kort och summerande redovisa detta, men jag hänvisar till s. 85 och 86 i pensionsålderskommitténs betänkande. Pensionsålderskommittén uttalade att det inte är nödvändigt att ändra reglerna för förtida och uppskjutet uttag på grund av att man sänker den allmänna pensionsåldern till 65 år. Sänkningen av den allmänna pensionsåldern ger — konstaterade kommittén — inte i och för sig anledning till ändringar i det förtida respektive uppskjutna uttagets principiella konstruktion. Herr Helén talade om rörlig pensionsålder. Jag har stor förståelse för rörlig pensionsålder i den meningen, att jag tycker vi bör söka efter vägar som kan göra det möjligt med deluttag av pension och delarbetstid under åren närmast pensionsåldern. Men jag vill gärna säga att jag finner detta problem så komplicerat, att vill man lösa det innan en allmän sänkning av pensionsåldern skall genomföras, kommer de människor som ännu är hänvisade till pensionsåldersgränsen 67 år att få vänta mycket, mycket länge. Därför säger jag återigen att de invändningar som nu görs mot en pensionsålderskommittén underströks att den reformen är angelägen, och uppskov bara ger besked om att man inte finner reformen angelägen. I pensionsålderkommittén underströks att den reformen är angelägen, och där visade man också att den kan genomföras den 1 januari 1976. Ännu har jag inte fått något besked om vilka nya uppgifter som kan ha kommit fram i frågan sedan den granskades av pensionsålderskommittén. Så några ord om indexregleringen. Det är riktigt att finansministern och jag har samma uppfattning om att det är en provisorielösning som skatteutredningen kom med och som partierna står bakom. Finansministern gör också ett annat riktigt konstaterande när han säger att vi även efter denna provisorielösning säkert kommer att få ett förslag som innebär att man skall ta ut högre procenttal av människor som har högre inkomster. Han säger att det just därför vore fel att indexreglera ett bra skattesystem. Nu frågar jag: Har jag fel när jag säger — och sade tidigare — att vad skatteberedningen nu har gjort är att den har återställt det skatteuttag som gällde när man genomförde reformen 1970? Är det inte så? Är det inte just därför en indexreglering har ägt rum? Är det inte så, att det är de höga inkomsttagarna som nu får en lättnad med styvt 2 000 kronor, under det att de inkomsttagare som har låga inkomster bara får mycket små belopp? Eftersom detta är fakta upprepar jag frågan, som jag inte har fått något svar på: Är finansministern och socialdemokraterna i dag beredda att säga att den förändring av skatterna som vi bör företa den 1 januari 1976, dvs. ett år senare, är en reform som bör få låginkomstprägel? Det har jag inte fått något svar på. Och så till finansministerns uttalande om fåren. Nu förstår jag varför herr Sträng vill köpa några får av mig: han vill tydligen bättra på både sin charm och sin politiska profil! Några ord också till herr Hermansson. Alla vet ju att jag har varit föremål för mycken omtanke under de senaste dagarna — i pressen och på annat sätt. Det har gått så långt att herr Hermansson i sin omtanke om mig har sökt sig till Predikaren för att hitta något vänligt att säga till mig. Anledningen är att herr Hermansson tror att jag har blivit ensam och fruktar att jag skulle börja frysa. Men frågan är väl om inte herr Hermansson talar i egen sak. I tre års tid har han legat tillsammans med eller kanske stöttat den socialdemokratiska regeringen. Nu är han inte längre obligatoriskt sängkamrat i det sammanhanget, och det känns ensamt, ovant och kallt. Det förstår jag. Jag har därför skäl att tro att herr Hermansson har gått till Den heliga skrift för att söka tröst för egen del. Och jag kan bara säga: Det är en framgång att herr Hermansson har gått dit.

Herr talman! Finansministern gjorde gällande att jag i mitt anförande hade ställt ett antal retoriska frågor till honom. Mina frågor var inte retoriska, utan det var högst substantiella frågor som jag gärna ville ha svar på. Och jag fick när det gällde den offentliga sektorns utveckling ungefär samma svar som jag har fått förut. Herr Sträng förklarade också att vi har fört den här debatten så många gånger tidigare att det egentligen var fel av honom att upprepa dem. Likväl gjorde han det, och därför måste jag upprepa vad jag har sagt förut när vi har diskuterat detta, så att inte protokollet blir haltande. Gunnar Sträng gjorde gällande att anledningen till att man hade utvidgat den offentliga sektorn i så hög grad framför allt var att den privata sektorn inte hade visat tillräcklig initiativkraft, tillräcklig aktivitet. Det var alltså helt enkelt nödvändigt. Jag har någon gång tidigare återgivit några kritiska synpunkter i detta hänseende av professor Ragnar Bentzel — det är alltså en sådan där erbarmlig teoretiker som herr Sträng talar om. Jag skall be att än en gång få läsa in i protokollet vad han har sagt, därför att jag tycker att det är så bra sagt och därför att jag är övertygad om att det är riktigt. Han säger: ”Vad som har hänt — — — är ju att man bedrivit en medveten politik syftande till en ökning av den offentliga sektorn. För att åstadkomma denna ökning har man medelst skattehöjningar och andra ekonomiskapolitiska åtgärder hållit tillbaka efterfrågan på varor och tjänster från den privata sektorn. Sysselsättningsstagnationen där är därför inte ett uttryck för bristande expansionsförmåga utan helt enkelt resultatet av en politisk styrning.” — Det var det som hände under de förlorade åren. — ”Jag kan absolut inte se, att det historiska utvecklingsmönstret på något sätt skulle utgöra ett bevis för en bristande förmåga hos det privata näringslivet att dra till sig ytterligare arbetskraft.

— ”Gör man så, tror jag emellertid att man är inne på ytterst olyckliga vägar. Då kommer vi sannolikt att få dras med en stor permanent arbetslöshet i vårt land.” — Det är den arbetslösheten vi har, även om den är betydligt lägre i dag än vad den har varit tidigare. Och så resonemanget om budgetsaldot igen. Varför, säger finansministern, har man tvingats begränsa sig i Danmark på det sätt som man har gjort? Det har gått för snabbt, säger finansministern. Ja, det har gått för snabbt. Men det är inte det vi diskuterar. Frågan är i förhållande till vilket utrymme som det har gått för snabbt. Har man gått över det till förfogande stående utrymmet eller har man inte gjort det? I Danmark har man gått över det till förfogande stående utrymmet med de konsekvenserna att det har slagit tillbaka i en ekonomisk kris, den besvärligaste i hela Norden och kanske på många andra håll också. Finansministern kan väl rimligen inte förneka att om vi har en bruttonationalproduktutveckling på låt mig säga 5 procent har vi betydligt större utrymme för reformer, skattesänkningar och åtgärder av liknande slag än vad vi har då bruttonationalproduktökningen är 1, 2 eller 3 procent. När vi talar om de förlorade åren och om de 20 miljarder som vi förlorade under de åren, så är det inte en siffra som är tagen ur luften; den är direkt hämtad ur OECD:s statistik. Det är klart att man kan skratta och säga att det här är fantasisiffror och efterrationalisering.

Herr talman! Jag tror att herr Fälldin har missförstått mig. Det var inte så mycket av oro för att herr Fälldin skulle frysa som jag anförde ett citat ur världslitteraturen. Jag ville bara illustrera glädjen hos de bägge kontrahenterna bakom den nya uppgörelsen. Vad herr Fälldins bekymmer för min egen frusenhet gäller vill jag säga: Visserligen gillar jag värme men inte under den skinnfällen eller — skall vi säga — det täcket som herrar Helén och Palme har knypplat ihop. Finansministern tog återigen upp finansieringsfrågan och pekade på vår reservation i finansutskottet. Men den behandlar ju de aktuella frågorna och tar inte upp finansieringen av skattereformen och pensionsåldersreformen. Den saken har inget parti tagit upp konkret, eftersom de reformerna inte skall beslutas i dag. Men när det gäller finansieringen av dessa bägge reformer vill jag påminna herr Sträng om att jag mycket bestämt förklarade under diskussionerna på Haga och i kanslihuset, att vi stödde förslagen från skatteutredningen och pensionsålderskommittén just när det gäller höjningarna av arbetsgivaravgifterna, förslag som regeringen sedan gått ifrån. Det var alltså den finansieringen vi ville ha, och jag tycker fortfarande att det är gott mynt som skulle användas på det sättet för att finansiera reformerna. Vi tycker att man måste kritisera regeringens uppgörelse med folkpartiet utifrån två synpunkter: dels därför att den i avgörande stycken innebär en dålig politik för lönarbetarna, dels därför att den innebär en politisk koalition som också på längre sikt skadar samhällsutvecklingen. Kritiken mot själva innehållet i uppgörelsen måste också göras från två synpunkter: det gäller dels vad som uttryckligen rekommenderas i uppgörelsen, dels vad som inte står där. Jag har redan tagit upp skatteförslaget och kritiserat det. Vi tycker att det är en dålig reform från låglönegruppernas, barnfamiljernas och pensionärernas synpunkt. Den ger, som jag redan anfört, 782 kronor per år till den som tjänar 30 000 kronor men över 2 000 kronor per år till den som tjänar 100 000 kronor. Jag vill erinra herr Fälldin om att centerpartiets representant i skatteutredningen helt ställt sig bakom detta förslag. Centerpartiet kan alltså inte rimligen kritisera förslaget. Men därtill kommer, som jag tidigare nämnde, att majoriteten också vill ge en extra skattedusör på sammanlagt 1,6 miljarder kronor under år 1975, vilket sammanhänger med att avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften förutsättes vara kvar vid 1976 års taxering. För den som har en årsinkomst på 30 000 kronor betyder detta 290 kronor, för den som tjänar 150 000 kronor inte mindre än 850 kronor i extra skattelättnad. Härigenom skärps under nästa år ytterligare skatteförslagets ovänliga profil mot låginkomstgrupperna. Jag vill fråga: Hur tänker finansministern finansiera de 1,6 miljarder kronor som hans partivänner i skatteutredningen — dvs. majoriteten — vill ge i skattelättnad? Det har inte alls klarats ut i dokumentet från uppgörelsen med folkpartiet, och inte heller finansutskottet eller skatteutskottet har behandlat den frågan. Men 1,6 miljarder kronor är väl fortfarande inte småpotatis trots inflationen. Finansieringen av skattereformerna är oklar även på en annan punkt som jag vill ta upp här. Folkpartiet har fått igenom sitt krav på att den allmänna arbetsgivaravgiften inte skall höjas. I stället höjs sjukförsäkringsavgiften kraftigare än skatteutredningen föreslagit. Kan finansministern tala om för mig hur en ytterligare höjning av sjukförsäkringsavgiften med 0,9 procent, vilket uppgörelsen med folkpartiet innebär, kan ge lika mycket pengar som den föreslagna höjning av allmänna arbetsgivaravgiften med 1,3 procent som nu inställs? Om det inte kan ges en tillfredsställande förklaring, brister det kanske i finansieringen av skattereformen, trots att detta av regeringen gjorts till en huvudfråga. Jag tycker inte att dessa siffror stämmer och vill därför rikta denna fråga till finansministern. Såsom framgår av vår motion och reservation är vi kritiska mot att sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år uppskjuts. Enligt vår mening borde denna sänkning kunna ske redan nästa år, alltså 1975. Vårt förslag har varit uppe i riksdagen, men det avslogs även av centerpartiet vid omröstningen. Ett annat viktigt krav är att omedelbart få till stånd en sänkning ännu längre ner, eller till 60 år, av pensionsåldern för gruvarbetare och andra grupper med tunga, hälsofarliga och pressande yrken. Jag tycker inte att argumentet att förhandlingar om övergångsbestämmelser skulle ta så lång tid har tillräcklig tyngd. Fick vi majoritet redan nu i kammaren för denna reform, kunde vi snabbt ta upp en diskussion om övergångsbestämmelserna och i rimlig tid klara den saken.
Herr talman! Herr Fälldin gjorde en bekännelse till den rörliga, valfria pensionsåldern sådan jag har beskrivit den, vilket är glädjande. Men herr Fälldin hade tydligen intrycket att detta var så svåruppnåeligt att det på något sätt skulle lägga hinder i vägen för ett ikraftträdande av beslutet om den sänkta pensionsåldern. Så är inte fallet. Den 1 juli 1976 skall den sänkta och den rörliga pensionsåldern träda i kraft. Såvitt jag vet kommer en särskild proposition mycket snabbt att framläggas om den sänkta pensionsåldern. Kammaren kommer att besluta härom redan i höst. Det viktigaste är det gemensamma ikraftträdandet. Jag kan hålla med herr Fälldin om att det kanske inte kommer att vara möjligt att fram till detta datum klara ut genom förhandlingar hur den rörliga pensionsåldern skall fungera i alla sina tusen och en detaljer för den enskilde. Man får så småningom lära av erfarenheten. En rad grundläggande saker måste dock klaras ut genom statliga beslut, exempelvis frågan huruvida man, om man går i pension tidigare, har rätt att få kommunalt bostadstillägg, vilket nu förvägras. Vem skall betala detta? Kommunerna eller staten? Dessa viktiga saker kan och måste klaras ut före det gemensamma ikraftträdandet. Om man följt centerlinjen, skulle man ha missgynnat flera människor, nämligen dem som är angelägna om att utnyttja möjligheterna till en rörlig pensionsålder och som helt enkelt skulle ha fått det ikraftträdandet framskjutet, om inte den nödvändiga samordningen i förhandlingarna kunnat åstadkommas. Jag vill sedan, herr talman, rikta några ord till finansministern. Såsom Nr 97 herr Löfgren sade får folkpartiet ensamt svara för finansutskottets betänkande i dess helhet. På två punkter har socialdemokraterna 31 maj 1974 reserverat sig. Den ena gäller indexregleringen och den andra besparings Det är naturligtvis med en suck av vemod som jag märker att herr Sträng inte har lärt eller velat lära någonting om behovet av ett inflationsskydd i själva skattesystemet. Att den som har högre lön får flera kronor än den som har lägre lön, om man inför en indexreglering, beror ju inte alls på indexregleringen i sig, utan det beror på att vi har ett system med progressiva skatteskalor. Det måste bli på det sättet. Det är ju så otroligt enkelt, och det är synd att finansministern inte vill göra åtminstone det medgivandet. När det gäller besparingsutredningen har herr Sträng varnat för den typ av långtidsplanering som vi många gånger har talat för, och herr Sträng säger att det kan bli liktydigt med planhushållning. Jag tycker att det är värdefullt med den skepsis som han där visar, men vad vi menar är ju att få rullande ramar för den statliga planeringen på det sätt som en rad utredningar visar är nödvändigt. Jag hoppas alltså att herr Sträng i fortsättningen skall vara villig att lära om på de två punkter där han råkat hamna i minoritet.
Herr talman! Jag skall svara herr Hermansson på hans fråga. Jag har med all den kraft jag har varit mäktig hävdat i de här förhandlingarna att skattereformen skall betalas med motsvarande inkomster till statskassan. Om jag säger att jag inte ens har diskuterat de 1,6 miljarderna som en fortsättning av sjukförsäkringsavdraget skulle kosta stat och kommun vid taxeringen 1976 och inte krävt någon som helst kompensation för det, så är herr Hermansson tillräckligt intelligent för att räkna ut var jag står på den punkten.

Allra sist till herr Fälldin: Det provisoriska skatteförslaget har alls inte någon karaktär av anpassning till index. Det ger för all del de största skattesänkningarna i höga inkomstlägen, från 50 000 upp till 100 000 kronor. Därefter blir sänkningen mindre, och i de verkligt höga inkomstlägena innebär förslaget en höjning av den direkta statsskatten. Alla sådana anpassningar är omöjliga, om man i fortsättningen räknar med att acceptera indexreglering av skatteskalorna. Jag tror att herr Fälldin vid ett par tillfällen har ställt frågan till mig: Hur ser finansministern och hur ser regeringen på eventuella skatterevisioner i framtiden? Vi ser på dem på samma sätt som vi har gjort vid de senaste skatterevisionerna, nämligen att skattesänkningen skall sättas in för dem som bäst behöver det och ta sig uttryck i skattesänkning i kronor och inte i procent. Har man gjort den deklarationen, så är det omöjligt 114 att förfäkta anslutning till indexreglering av skatteskalorna.